Herr talman!

Den är såvitt jag förstår ännu icke utdelad i kammaren, Dessutom anser jag, herr talman, att detta är ett för stort ärende att avgöras i fullt så brådskande ordning. Jag yrkar bordläggning i vanlig ordning av propositionen. Vinner nej har kammaren beslutat bordlägga ifrågavarande proposition till nästa sammanträde.

Voteringsapparaten har uppenbarligen ännu inte hunnit uppvärmas så att omröstningsresultatet registreras.

Apparaten fungerar som synes ännu inte, och det lär enligt uppgift dröja ytterligare fem å tio minuter, innan omröstningsresultat kan registreras.

Skulle kvällsplenum inte behöva anordnas avses kammarens sammanträde komma att ajourneras för att bereda inrikesutskottet tillfälle att sammanträda och det av utskottet avgivna betänkandet i ärendet bordlägges vid plenums fortsättning efter ajourneringen. Betänkandet avses skola bordläggas endast en gång och skulle sålunda komma att företas till avgörande vid torsdagens sammanträde, som med ändring av den preliminära planen tar sin början kl. 11.00 och inleds med behandling av ärendet om förnyad giltighet av vissa kollektivavtal.

Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Frågan om någon form av fondbildning för att täcka kostnader med anledning av oljeutsläpp har vid olika tillfällen aktualiserats på såväl det nationella som det internationella planet. Sålunda kan erinras om att riksrevisionsverket med anledning av remissyttrandena över oljeskyddsutredningens betänkande ”Beredskap mot oljeskador” fick Kungl. Maj:ts uppdrag att utreda bl.a. förutsätt ningarna för att utan en vidlyftig administration finansiera ingripanden mot oljeskador genom särskilda avgifter och utarbeta förslag till ett sådant finansieringsalternativ. Verket redovisade uppdraget i juni 1968 och föreslog därvid att oljeskyddskostnaderna skulle finansieras genom en kapitalbildning byggd på ett avgiftssystem, som skulle administreras i statlig regi. Någon form av fondbildning — i kombination med en rörlig kredit hos riksgäldskontoret — var enligt verket en med hänsyn till omständigheterna väl lämpad finansieringsform. Lämplig fondstorlek i utgångsläget bedömdes vara omkring 8 miljoner kronor, och den rörliga krediten — vars syfte skulle vara att täcka kostnader av större omfattning, t.ex. i anledning av en olycka av katastrofkaraktär — borde förslagsvis uppgå till 10 miljoner kronor, Så gott som samtliga remissinstanser var positiva till förslaget om avgiftsfinansiering. Förslaget och remissyttrandena har emellertid överlämnats till räddningstjänstutredningen då det bedömdes lämpligt att förslaget övervägdes i samband med räddningstjänstfrågorna i övrigt. Ställning till förslaget bör därför inte tas förrän räddningstjänstutredningen redovisat sitt arbete. På det internationella området har år 1969 antagits en konvention om skadeståndsansvar för oljeskador. Vidare pågår arbete på en konvention angående inrättande av en internationell oljeskadefond. Nämnas bör också att genom oljebolagens internationella samarbetsorgan har inrättats en ersättningsfond för oljeskador. Jag har vid flera tillfällen, senast i svar den 3 december förra året på en fråga i andra kammaren av herr Glimnér, redogjort för riksdagen för den praxis som för närvarande — i avvaktan på ställningstagande till räddningstjänstutredningens förslag — tillämpas av Kungl. Maj:t i fråga om ersättning av statsmedel till kommunerna för kostnader för bekämpning och sanering av oljeskador. Enligt denna praxis utgår regelmässigt ersättning för kommuns kostnader för bekämpning till sjöss av oljeutsläpp, under det att kostnader för sanering, dvs. i huvudsak rengöring av oljeförorenade strandområden, betalats av staten endast undantagsvis, framför allt när de åsamkats kustkommuner med små ekonomiska resurser. fr.o.m. innevarande budgetår finns en särskild anslagspost, betecknad Ersättningar till kommuner vid ingripande mot oljeutsläpp till sjöss, under tolfte huvudtitelns förslagsanslag Beredskap för oljebekämpning till sjöss. Från anslagsposten skall kommunernas bekämpningskostnader bestridas efter beslut av Kungl. Maj:t i varje särskilt fall. När det gäller saneringskostnader — oavsett om det varit fråga om anonyma eller identifierade utsläpp — har i de fall, då dessa ersatts av statsmedel, ersättning utgått från fjortonde huvudtitelns förslagsanslag Oförutsedda utgifter. Vid prövningen av frågan om ersättning skall utgå har givetvis skadekostnaderna ställts i relation till kommunens ekonomiska resurser. Med hänvisning till den redogörelse jag lämnat nu vill jag därför besvara herr Strindbergs första fråga genom att framhålla att med den praxis som tillämpats i fråga om ersättning till kommuner för bekämp ningsoch saneringskostnader ingen kommun hittills fått bära oskäliga kostnader för ingripanden mot oljeutsläpp till sjöss och att därför några åtgärder av den anledningen inte behövs innan räddningstjänstutredningens väntade förslag kan genomföras. Herr Strindbergs andra fråga skulle i och för sig kunna besvaras med samma hänvisning som nyss till räddningstjänstutredningens kommande förslag. Jag kan inte finna att det — i varje fall för närvarande — behöver skapas några allmänna regler för att bereda betalning åt oljesaneringsföretag som anlitas av samhället. Om det visar sig nödvändigt kan åtgärder vidtas från fall till fall. Som exempel på detta vill jag nämna att Kungl. Maj:t ansett sig kunna medge att kommuns kostnad för oljesanering förskottsvis får betalas av statsmedel och samtidigt uppdragit åt generaltullstyrelsen att bevaka att beloppet återkrävs av den som är ansvarig för oljeskadan. Genom ett sådant beslut har olägenheterna av att behöva ligga ute med stora belopp i avvaktan på uppgörelse mellan försäkringsbolag undanröjts för såväl saneringsföretag som kommun.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min interpellation. Bakgrunden till mina frågor är bl.a. att ersättningsfrågan när det gäller oljeskador i vissa fall är mycket oklar. Skaderegleringen blir därigenom ofta fördröjd på ett sätt som är ytterst besvärande såväl för berörda kommuner som för enskilda företagare. I interpellationssvaret hänvisas tyvärr liksom i många andra sammanhang här i riksdagen till pågående utredning. Jag ställer mig inte oförstående till det, men jag vill mycket starkt understryka önskemålet att den sittande utredningen, räddningstjänstutredningen, snarast måtte bli klar med sitt arbete. De nuvarande förhållandena är nämligen helt otillfredsställande. Enligt gällande praxis utgår ersättning till kommun för kostnader avseende bekämpning av oljeskador till sjöss. Detta är gott och väl, men ersättningen måste då regleras snabbare än vad som nu tycks vara fallet. På en punkt hoppas jag att det i framtiden skall bli klarare regler än nu, nämligen vad avser ersättningen till kommun för kostnader som den åsamkas för exempelvis sanering av oljeförorenade stränder. Detta att Kungl. Maj:t i varje särskilt fall och med hänsyn tagen till skadans omfattning i relation till kommunens ekonomiska bärkraft skall avgöra om ersättning skall utgå eller ej kan inte vara en riktig lösning av problemet. En kommun som plötsligt ställs inför ett kanske stort oljeutsläpp måste redan när den vidtar saneringsåtgärder veta att det finns en ekonomisk garant för dess åtaganden. Därför bör det finnas förslagsvis en oljeskadefond som kan svara för uppkomna saneringskostnader såväl till sjöss som vid stränderna. Detta, herr talman, måste gälla oavsett om den drabbade kommunens ekonomi är god eller ej. Att små skärgårdskommuner — tyvärr kommer det inte att finnas så många sådana kvar i framtiden — skall stå mer eller mindre med mössan i hand för att få ut pengar av staten kan inte vara riktigt. Gränsdragningsproblemen när det gäller att fastslå kommunens ekonomiska bärkraft i förhållande till uppkommen skada kan dessutom mången gång bli besvärliga. Beträffande min fråga om statsrådet vill medverka till att via staten åstadkomma möjligheter för enskilda företagare som ägnar sig åt oljesanering att utfå förskottsersättning i de fall skaderegleringen drar ut på tiden finner jag statsrådets svar om inte negativt så dock alltför litet positivt. Detta att staten kan vidta åtgärder från fall till fall fyller enligt mitt förmenande inte de anspråk som man kan ställa på snabb skadereglering. Huruvida ingripande kan vara nödvändigt eller ej är dessutom en bedömningsfråga, där berörda parter kan ha olika mening. Jag vill, herr talman, uttrycka det bestämda önskemålet att de i interpellationen aktualiserade spörsmålen snabbt kommer till en positiv lösning, bl.a. genom att den tidigare nämnda räddningstjänstutredningen med det snaraste lägger fram sitt betänkande.

Herr talman Med utredningar bekämpar man inte olja — det är en tes som de skärgårdskommuner som lever med oljeskadehotet hängande över sig ständigt har aktuell. Men utredningar är ju en förutsättning för konstruktiva beslut. Om vi då tittar på de oljeskadeutredningar som har förekommit och förekommer här i landet, finner vi en utredning om oljeskador som presenterades 1965. Den utredningen är lyckligen undangömd, för där tänkte man sig att de berörda kommunerna skulle ta huvudansvaret även kostnadsmässigt. Men nu har det gått sex år sedan den utredningen avlämnade sitt betänkande. Den avsatte alltså inga konkreta resultat. Det enda som har hänt är i stort sett att räddningstjänstutredningen har fått tilläggsdirektiv att ta upp även de här frågorna. Personligen tycker jag att frågeställningen om oljeskadebekämpningen låg litet grand vid sidan av det som räddningstjänstutredningen egentligen hade att syssla med, men när den nu har gett sig i kast med ämnet är det intressant att studera den tidplan som torde bli aktuell för räddningstjänstutredningen. Tilläggsdirektiven i det här hänseendet lämnades 1969, och i riksdagsberättelsen i år sägs det att utredningen beräknas bli slutförd under våren 1971. Tidningsuppgifter, emanerande från utredningsmannen så sent som i november—december förra året, tydde på att man skulle vara klar i januari-februari. Svårigheten med lagskrivningsarbetet har gjort att tidpunkten nu halkar framåt. Om vi ser på den möjliga tidpunkten för en ny ordning i dessa frågor, hamnar vi vid tidigast den 1 juli 1972 — ett och ett kvarts år till med osäkerhet för de berörda kommunerna. Man är ju hela tiden beroende av vad som från statsmakternas sida betraktas som skäligt och oskäligt i ekonomiskt hänseende. Vi fick en ny handläggningsordning när det gällde oljeskadebekämpning till sjöss och i kustvatten i februari 1970. Då fick tullverket ansvaret men i stort sett inga resurser för den här verksamheten. Begränsade resurser fick man fr.o.m. innevarande budgetår, alltså från den 1 juli 1970. Planer för en successiv utbyggnad av bekämpningsresurserna har redovisats från generaltullstyrelsen i många sammanhang, och det är ju en i högsta grad lovvärd utbyggnad man där har skisserat. Men det är långt till målet. Den ordning som fanns innan tullverket fick samordningsansvaret innebar att länsstyrelserna hade ett samordningsansvar. Om vi — rent parentetiskt, herr talman — tittar på frågan om samordning även i riksdagsarbetet, finner vi att först på dagens föredragningslista står svar på en interpellation om oljebekämpning och sist på föredragningslistan står behandlingen av en motion i samma ärende. Det hade kanske varit skäl att samordna de två debatterna. Men åter till samordningen av oljeskadebekämpningen! Vi kan ta två konkreta exempel. I Stockholms skärgård grundstötte 1969 ett fartyg som hette London Harmony. Det blev ett kvantitativt sett ”litet” utsläpp — 243 m? enligt tillgängliga uppgifter. Den gången skötte länsstyrelsen samordningsansvaret. De berörda kommunerna behövde aldrig ens gå in med en ansökan om förskottsutbetalning från staten. Det skötte en statlig myndighet. Man hade samordningsansvaret på ett ställe. Den 20 mars 1970 kolliderade två tankfartyg utanför Vaxholm, Otello och Katelysia. Ansvarsfrågan är ännu inte klar. Vittnesförhör i sjöförklaringsmålet har genomförts, men något ställningstagande i ansvarsfrågan föreligger inte. Skadeståndsansvaret kan alltså ännu inte regleras. I detta fall var det tullverket och dess kustbevakning som fick gripa in med bekämpning till sjöss, Det var svåra isförhållanden vid kollisionstillfället. Man hade ganska liten erfarenhet av bekämpning av olja i is, och tekniskt sett erbjöd bekämpningen en hel del problem. Bristen i tekniskt kunnande ledde till att den mängd olja man inte kunde bekämpa till sjöss blev mer omfattande än som skulle blivit fallet om man haft en utvecklad teknik. Slutsats: När isen gick upp förra våren var det mer olja som flöt i land på stränderna och alltså undandrog sig tullverkets bekämpningsansvar och i stället drabbade de berörda kommunerna. Det utsläpp det här var fråga om var inte mer omfattande än ca 125 m?. Bekämpningskostnaderna var uppemot 3 miljoner kronor. Det är alltså ganska dyrt per kubikmeter räknat att bekämpa löskommen olja. Bäst är naturligtvis att förebygga skador av den här typen. Låt oss se hur kostnadsregleringen fungerar. De berörda kommunerna gick i detta fall in i bekämpningsarbetet och sade klart och uttryckligt: Vi går med under förutsättning att vi inte behöver vara ”bank” åt försäkringsbolagen. De ekonomiskt hårt pressade kommunerna har annat att utnyttja sin likviditet för än sådant. Icke desto mindre slutade det hela med att kommunerna ytterst ansågs kunna bli betalningsansvariga för saneringskostnader på över en miljon kronor. I det läget fick alltså kommunerna hos Kungl. Maj:t begära att dessa kostnader skulle bäras av staten. Så beslutades också. Men vad jag finner anmärkningsvärt är att inget sådant initiativ togs direkt från civildepartementets sida. Jag vill ställa den direkta frågan om civilministern hölls kontinuerligt orienterad om tullverkets handläggning av ”Operation Otello”. Den rimliga ordningen i ett sådant här fall är naturligtvis att man genom ett väl utvecklat redaransvar och ett försäkringsobligatorium garanterar att medel finns till förfogande för snabba bekämpningsinsatser. Självklart är också — och det återkommer jag till vid behandlingen av en motion som jag står som första namn på — att man får en oljebekämpningsfond, som genom en fondadministration får administrativa resurser att snabbt och konsekvent sätta in de rätta bekämpningsinsatserna. Om man exempelvis skulle lägga en importavgift på oljan för skadebekämpning på 1 krona per kubikmeter, skulle man varje år få in något tiotal miljoner kronor. Det skulle räcka för att klara en tillfredsställande sanering, att döma av kostnadsutfallet under de senaste åren. Det är också intressant i detta sammanhang att se på lotsplikten för tankfartyg — för mig en särskilt kär fråga. Riksdagen hade en del diskussioner för några år sedan om lotsväsendets organisation. Det hävdades då från visst håll — bl.a. hörde jag till kritikerna — att man på ett otillfredsställande sätt reducerade lotsorganisationen i landet. Nu har man tvingats rusta upp den organisationen igen, bl.a. beroende på att man har infört lotsplikt för tankfartyg med en lastkapacitet över 2 000 ton. Detta är en intressant utveckling. Obligatorisk lotsning är en metod att komma ifrån skador av den här typen. Att det inte räcker visas av att flera av de senaste oljeskadorna har uppstått genom kollisioner och grundstötningar av fartyg som haft lots — det var fallet exempelvis med Katelysia. Redaransvarstaket för ett av de två senast inblandade fartygen, Otello, ligger på 804 000 kronor, medan det för det andra fartyget, Katelysia, från vilket oljan inte rann ut — den rann ut från Otello — ligger på närmare 4 miljoner kronor. Om vi tänker oss att det mindre fartyget skulle få hela ansvaret, så betyder det att skattebetalarna får skjuta till ett par miljoner kronor. Får det större fartyget hela ansvaret, så betyder det att skattebetalarna inte får skjuta till just någonting annat än de indirekta kostnader som inte debiteras och som kommuner och statliga myndigheter har för handläggning av sådana här ärenden. Enligt min uppfattning är det helt klart att här återstår väldigt mycket att göra för att få en vettig lösning på detta mycket stora samhällsproblem som framför allt är ett överhängande hot för de kanske minst betalningsstarka kommunerna i detta land. Och jag ser det som en mycket påtaglig brist att man hittills inte har på ett tillfredsställande sätt lyckats reglera bekämpningsoch kostnadsfrågorna när det gäller bekämpning av löskommen olja, inte bara till sjöss utan också, när den har drivit i land, på stränderna.

Herr talman! Jag tror det är utomordentligt väsentligt att man får samma huvudman som har ansvaret för oljebekämpningen såväl till sjöss som till lands, och därför är det väl önskvärt att kommunernas engagemang kan minskas i det här sammanhanget.

Därför tycker jag det är riktigt att man tillskapar en speciell oljeskadefond. Herr Rosqvist från Oskarshamn och jag har väckt en motion i detta syfte till årets riksdag, och där har vi bl.a. visat att om man t.ex. avsätter I krona per importerat ton petroleumprodukter, så kommer man årligen att få ca 30 miljoner kronor som kan avsättas till en oljeskadefond. Vi menar alltså att det är oljebolagen som bör stå för dessa kostnader.

Vi hoppas att motionen kommer att få en välvillig behandling här i riksdagen. Och det är mycket väsentligt att statsrådet ser till att räddningstjänstutredningen arbetar skyndsamt. Det är önskvärt för kustkommunerna och de stora hamnkommunerna att vi får en bättre tingens ordning till stånd snarast och att vi har ordentliga resurser för att möta eventuella katastrofer. Slutligen vill jag, herr talman, korrigera herr Norrby i Åkersberga som lämnade en felaktig sakupplysning när det gäller lotstvånget för tanktonnage. Det är ju kvantiteten medförd olja som är avgörande för om lotstvång föreligger eller inte. Har ett tankfartyg mer än 2 000 ton olja, då föreligger lotstvång. Sedan kan fartyget t.ex. vara på 5 000 ton men bara ha I 000 ton olja i tankarna, och då föreligger inget lotstvång. Det var bara en korrigering av en felaktig sakupplysning. Vad jag ville framhålla i denna debatt är alltså önskvärdheten av att räddningstjänstutredningen möjligen påskyndar sitt arbete, så att vi får ett förslag som vi kan ta ställning till.

Herr talman! Vi är helt ense om angelägenheten av att snarast möjligt få mera definitiva lösningar på dessa frågor. Rättsläget är för närvarande oklart.

Samtidigt måste vi följa vad som händer på det internationella planet, där man också arbetar på en skadereglering som blir av mera vittomfattande karaktär och där väl våra insatser får samordnas med och komplettera de åtgärder som man kan komma fram till i internationellt sammanhang. I och för sig tyckte jag det var litet överflödigt av herr Norrby i Åkersberga att ta upp Otello-olyckan i detta sammanhang och anföra det som exempel på att vi inte har lyckats att med nuvarande praxis hantera frågorna på rätt sätt.

Jag känner själv mycket väl till hur det arbetet bedrevs. Vidare har ersättningarna för bekämpningen i det fallet kunnat betalas förskottsvis, på det sätt jag föreställer mig att herr Norrby anser att de bör regleras för att undvika att kommunerna eller saneringsföretagen under lång tid skall behöva ligga ute med förskotterade medel. Jag tror att jag kan stå för vad jag inledningsvis sade, att med den ordning vi hittills praktiserat i avvaktan på mera definitiva lösningar har inte några oskäliga kostnader behövt drabba kommunerna i sådana här sammanhang. Och vi tänker fortsätta med att praktisera den ordningen, till dess att vi får den definitiva lösningen klar.

Herr talman! Låt mig först tacka herr Hugosson för att han korrigerade en oklar formulering från min sida. När det gäller Otello-fallet var väl allting inte riktigt så bra som socialministern här framställde det. Sanningen är i stället den att ett av saneringsföretagen befann sig på konkursens brant därför att man inte fick betalt för sina fakturor. Man levde i det företaget ur hand i mun under ett halvårs tid i avvaktan på den reglering som generaltullstyrelsen enligt den träffade överenskommelsen hade förstahandsansvaret för. När den överenskommelsen träffades sades från de berörda kommunernas sida att vi tar inte på oss uppgiften att vara ”bank” åt försäkringsbolagen, men då visste generaltullstyrelsen ännu inte vad man hade rätt att göra eller inte göra. Det fick man klart för sig först när det regleringsbrev kom som gällde fr.o.m. den 1 juli 1970. Efter dessa klarlägganden fann sig generaltullstyrelsen tvungen att dra sig undan det ansvar för att hantera de berörda fakturorna som man enligt kommunernas uppfattning hade tagit på sig. Fakturor från september 1970 låg alltså obetalade till slutet av februari 1971 då konseljbeslutet kom. Vid London Harmony-olyckan 1969 handlades förskotteringen helt av statliga myndigheter. Jag anser det vara fullständigt självklart att så skulle ha skett även 1970, fastän ansvaret då hade flyttats över från länsstyrelsen till generaltullstyrelsen. Det får inte vara så att saneringsföretagen är beroende av om kommunerna över huvud taget har likvida medel att förskottera. Man måste ha en enklare ordning i sådana här fall. Vi har också hela tiden frågan hängande över oss: Vad är rimliga ekonomiska insatser från kommunens sida? Statsrådet säger att inga oskäliga kostnader har drabbat kommuner. Jag anser att alla kostnader som drabbar kustkommuner för utsläpp av olja är oskäliga. Det är inte rimligt att kommunerna skall ta de kostnaderna. Det är helt riktigt att kostnaderna skall tas i första hand av oljeimportörerna och därmed i andra hand indirekt av konsumenterna. Man skall alltså ha ett rimligt kostnadsfördelningsansvar. Bekymret är att det tar så lång tid att komma fram till en vettig reglering av sådana här åtgärder. Det är också problematiskt att kostnaderna blir så oerhört stora. Kan man inte få ett klart besked redan vid bekämpningsinsatsens början från statliga myndigheter att staten svarar för kostnaderna, är det risk att kommunerna tvingas att avstå från att ta sitt ansvar i sådana här sammanhang.
Herr talman! Till det sista vill jag säga att vi inte upplevt någon sådan situation där länsstyrelse och kommun i samverkan kommit fram till att läget är så oklart att kommunen har ansett sig tvingad att avstå från insatser mot den bakgrunden. Sanningen när det gäller Otello-olyckan är ju den att vi inte fick någon framställning om ersättning för dessa kostnader förrän i år. Någon vecka efter det att den framställningen kom fattade vi ett konseljbeslut om att kostnaderna förskottsvis borde täckas av staten. Vi måste ju ändå först ha en sådan framställning för att kunna fullgöra det ansvar som alla är överens om att staten i detta sammanhang skall ta på sig.
Herr talman! Ansvaret för att göra den framställningen borde enligt min uppfattning och den redovisning jag här har lämnat av ärendet ha åvilat generaltullstyrelsen, som åtog sig att ta emot och attestera fakturorna samt vidarebefordra dem till försäkringsbolagen. Fakturorna låg alltså aldrig hos kommunerna. Det var en statlig myndighet som tog emot fakturorna och behöll dem tills de överlämnades till försäkringsgivarna.
Herr talman! Läget var ju det, att kommunerna hade anlitat detta företag för saneringsarbetet, medan tullverket hade åtagit sig att hjälpa kommunerna med kontroll av de insatser som serviceföretaget skulle göra.

Herr talman! Herr Torwald har frågat mig om jag anser att den av tullverkets kustbevakning för närvarande använda metoden att med emulgeringsmedlet Corexit bekämpa olja till sjöss är ofarlig och lämplig ur miljövårdssynpunkt och, om så inte vore fallet, vilka åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas för att få fram miljövänligare bekämpningsmetoder. Jag delar helt herr Torwalds uppfattning att det är synnerligen angeläget att olja som kommer lös till sjöss blir lokaliserad och bekämpad innan den flyter in till stränderna. Denna syn på bekämpningsmetodiken ligger till grund för pågående uppbyggnad av beredskapen för oljebekämpning till sjöss och i kustvattnen. Frågan vilka medel och metoder som är lämpliga för oljebekämpning kan inte besvaras entydigt. Möjligheterna till effektiv och samtidigt från miljövårdssynpunkt acceptabel bekämpning kan variera inom mycket vida gränser. Av betydelse vid val av bekämpningsmedel och metod är främst vilken typ av olja som kommit lös. Medlen för bekämpning av löskommen olja och sättet för medlens användning måste dessutom anpassas efter oljeutflödets mängd, tjocklek, utbredning, drift, flyktighet, giftighet m.m., faktorer som i sin tur i större eller mindre grad påverkas av vattentemperatur, salthalt, vind, sjöhävning, vattenomsättning m.m. Vid bedömning av bekämpningsinsatser kommer vidare sådana faktorer in som vattendjup, avstånd till kusten och dennas beskaffenhet. Allt detta innebär att varje oljeutsläpp måste behandlas individuellt med hänsyn till omständigheterna i det aktuella fallet. Vid oljebekämpning bör i första hand tillämpas mekanisk upptagning. I öppna sjön är denna metod emellertid inte alltid möjlig att använda. Med hittills utvecklad teknik är möjligheterna begränsade att oskadliggöra löskommen olja exempelvis genom inringning med länsor åtföljd av uppsugning med mekaniska anordningar. Den tekniska utvecklingen på detta område innebär dock att det finns grundad anledning räkna med att det om några år kommer att föreligga helt nya förutsättningar för oljebekämpning till sjöss med mekaniska hjälpmedel. Eftersom mekanisk upptagning förutsätter att oljan inte hunnit sprida sig alltför mycket över havsytan, måste man dock även i framtiden arbeta med alternativa bekämpningsmetoder. En sådan metod, som man internationellt räknar med och som ofta används i svenska farvatten, är absorbering som innebär att oljan binds med torvströ eller annat lämpligt medel. Metoden kräver normalt efterföljande mekanisk upptagning. Andra metoder är bränning, som har förekommit endast i enstaka fall, och sänkning som inte alls har använts. Emulgering eller, som metoden kallas vid höggradig finfördelning av oljan, dispergering är den alternativmetod som tekniskt sett hittills kunnat utvecklas bäst. Metoden innebär att ett kemiskt medel sprutas över oljan som ligger på vattnet. Därefter sker en kraftig omröring av den oljebemängda vattenytan, så att oljan finfördelas i vattnet i mikroskopiskt små oljedroppar. Dessa oxideras eller bryts ned biologiskt av mikroorganismerna i vattnet. Att säga att oljan härigenom sänks eller, som interpellanten uttrycker sig, ”sopas under mattan” är vilseledande. Påståendet att olja, som bekämpats på detta sätt, skulle lagras på havsbottnen saknar vetenskapligt stöd. Tvärtom har man vid de forskningsinstitutioner på olika håll i världen där man ägnat särskilt intresse åt dessa frågor funnit att dispergeringsmetoden, rätt använd, är den i många fall enda rationella möjligheten att skydda kuster och stränder mot oljeskada. Herr Torwald har vidare anfört att man i Canada helt har förbjudit användningen av emulgeringsmedel. Enligt vad jag inhämtat är denna uppgift felaktig. Att myndigheterna i Canada liksom i USA utfärdat vissa restriktioner för användning av sådana medel är inget uppseendeväckande. Så har skett även i Sverige, där generaltullstyrelsen efter samråd med naturvårdsverket utfärdat anvisningar av liknande innebörd som de kanadensiska och amerikanska. Som led i de ansvariga myndigheternas strävan att begränsa eventuella skadliga bieffekter av olika bekämpningsmedel kan ses dels den kartläggning av särskilt känsliga fiskevatten som kustbevakningen tagit initiativ till, dels det samarbete som nyligen inletts mellan berörda myndigheter för kartläggning och samordning av svensk forskning på oljebekämpningsområdet. I interpellationen sägs att tullverkets kustbevakning för närvarande så gott som undantagslöst använder emulgeringsmedel vid bekämpning av olja till sjöss. Denna uppgift är inte riktig. Av generaltullstyrelsens statistik för år 1970 framgår, att kustbevakningen detta år bekämpade 51 oljeutsläpp. Vid mer än två tredjedelar av dessa tillfällen användes mekaniska bekämpningsmedel eller absorberingsmedel, i vissa fall båda. Endast i 18 fall bekämpades till sjöss löskommen olja med dispergeringsmedel. Det medel som härvid mest kom till användning har en extremt låg giftighet. Vad jag i årets statsverksproposition har anfört om anslag till försök och utveckling av medel och metoder för oljebekämpning har herr Torwald tydligen missuppfattat. Jag har sålunda räknat med att av totalt 5,5 miljoner kronor för beredskap för oljebekämpning till sjöss en oförändrad anslagspost på 500 000 kronor skall användas för detta ändamål, bl.a. för framtagning och prov av mekaniska anordningar för oljebekämpning. Över huvud taget är målet för den pågående uppbyggnaden av beredskapen för oljebekämpning till sjöss att tillföra organisationen en allsidig utrustning så att den för varje bekämpningstillfälle lämpligaste metoden kan väljas. Sammanfattningsvis anser jag att det på detta område är fråga om att vid varje tillfälle finna den lämpligaste avvägningen mellan den hotande oljeskadan och de eventuella olägenheter som kan följa av bekämpningsmetoden. Det gäller att här fortlöpande tillgodogöra sig inhemska och utländska erfarenheter, både av forskning och av inträffade oljeutflöden. Den ansvariga myndigheten får resurser härför och har hittills kunnat sköta bekämpningen på ett förtjänstfullt sätt.

Herr talman! Låt mig först tacka för det utförliga och innehållsrika svaret, som ju vittnar om att civilministern är medveten om angelägenheten av att få fram så miljövänliga bekämpningsmetoder som möjligt för att eliminera oljeföroreningar till sjöss. Inledningsvis vill jag också gärna erkänna, att jag i hastigheten har feltolkat uppställningen över tullverkets anslag för oljebekämpning.

Jag tänker inte här ta kammarens tid i anspråk för att upprepa vad jag redan har anfört i min skriftliga interpellation utan kommer att inskränka mig till att kommentera interpellationssvaret. Civilministern anför att man vid mer än två tredjedelar av de under 1970 bekämpade oljeutsläppen har använt miljövänligare bekämpnings metoder än vad en användning av Corexit skulle ha inneburit. Detta låter ju ganska betryggande, men jag anser mig ändå ha anledning att ställa mig skeptisk till uppgiften. Möjligen är det så att man vid mycket små men talrika oljeförekomster har använt sig av mekaniska bekämpningsmedel eller absorberingsmedel, men vid de större utsläppen har man av allt att döma använt sig av Corexit, som ju har den nackdelen att det frigör vissa gifter hos oljeprodukterna, även om Corexit i sig självt inte är giftigt. Vad avses för övrigt med ”mekaniska bekämpningsmedel”? Menar man därmed möjligen metoden att med propellrarnas hjälp få tunnare oljor att emulgera i havsvatten? Det kan ske sommartid när vattnet är förhållandevis varmt. Visserligen försvinner oljan från ytan och blir inte lika påtaglig, men den har ju därmed inte eliminerats. För att belysa förekomsten av Corexit vid bekämpningen vill jag anföra två korta citat ur ett par intervjuer med tullpersonal, vilka fanns att läsa i Göteborgs-Posten den 1 december 1970. Intervjuaren frågar: ”Använder ni huvudsakligen bekämpning med emulgeringsmedel?” Kusttullmästaren svarar: ”Ja, i början använde vi absorbtionsmetoden, dvs. man utnyttjade medel som flockade ihop oljan och höll den kvar på ytan för omhändertagande, men den metoden använder vi inte längre här på västkusten.

Civilministern hävdar visserligen i svaret att generaltullstyrelsen efter samråd med naturvårdsverket utfärdat dylika anvisningar, men de måtte inte ha trängt ner till Västkusten. Eller är de möjligen så vagt formulerade att de berörda befattningshavarna inte finner dem vara till någon hjälp när de skall välja bekämpningsmedel? Detta är kanske, när allt kommer omkring, inte så egendomligt, eftersom civilministern i svaret hävdar att det skulle vara vilseledande att som jag har gjort i interpellationen påstå, att användning av emulgeringsmedel närmast skulle vara ett sätt att ”sopa oljan under mattan”. Jag har emellertid inte funnit något stöd för civilministerns uppfattning, att bara man med emulgeringsmedel dispergerar oljan, dvs. finfördelar den, försvinner alla problem som genom ett trollslag. Tvärtom finns det många vetenskapsmän som hävdar att just finfördelningen av oljan ökar oljans naturliga giftverkan mycket kraftigt. Därtill kommer att vissa giftiga ämnen — framför allt kolväten — lagras i fettvävnaderna hos en del djur. Smådjur av olika slag absorberar dessa kolväten utan att ta någon egentlig skada. Men när sedan dessa djur används såsom föda för andra djur i näringskedjan, uppkommer en anrikning av de giftiga ämnena — på samma sätt som enligt vad man tidigare har påvisat inträffade då vi använde DDT. Nyligen ledde detta till att man tvingades införa förbud mot att använda lever från torsk, som fångats i Östersjön, till föda. Detta berodde på att det hos torsken är just levern som är fettrik, under det att torsken i övrigt är synnerligen fettfattig och därför inte lagrar DDT någon annanstans än i levern. På samma sätt kan alltså djur som befinner sig på toppen av näringspyramiden bli otjänliga såsom människoföda, om de i stor utsträckning förtär andra djurarter som har utsatts för dispergerad olja. För att närmare belysa detta visar jag på TV-skärmen en skiss som anger hur DDT anrikas i vävnaderna. Man blev i USA mycket förvånad när man plötsligt upptäckte att i en sjö som heter Clear Lake vissa djur hade en orimligt hög koncentration av DDT i vävnaderna. Man visste nämligen att förekomsten av DDT i området var mycket liten. Så småningom kom man emellertid underfund med att det gick till på det viset att de lägst stående djurarterna i sammanhanget — de anges längst ned på skissen —, alltså växtplankton och alger, var utsatta för förhållandevis obetydliga kvantiteter koncentrationer av DDT. Men nästa art i näringskedjan, djurplankton, konsumerade bl.a. växtplankton i så stor utsträckning att det hos dem skedde en DDT-anrikning. Det är nämligen så att giftet DDT inte förbrukas — det kan inte omvandlas till några nyttiga produkter — utan det blir tiodubbling av koncentrationen. När sedan småfisken äter djurplankton, sker det ytterligare en tiodubbling av DDT-halten. När sedan större rovfiskar eller fåglar tar hand om småfisken, kan koncentrationerna bli tusen gånger större än de som ursprungligen funnits i vattnet. Man befarar nu att liknande effekter kan uppkomma vid en alltför flitig användning av emulgeringsmedel vid bekämpning av olja. Farhågor för en sådan utveckling när det gäller djur och växter som utsatts för kontakt med emulgerad olja har nyligen bl.a. framförts av den framstående forskaren fil. dr B. Lundholm. Det finns också ett annat tecken på att oljan inte försvinner bara för att man dispergerar den, dvs. finfördelar den. Vid en oceanografisk undersökning i Canada helt nyligen återfanns dylik dispergerad olja på inte mindre än 80 meters djup och på 25 mils avstånd från föroreningsplatsen. Detta förfaringssätt medför att man kan finna olja bl.a. på havsbotten vid djup på låt oss säga 20 — 30 meter, som vi ofta har i kustområdena. Av nyss angivna skäl har också bl.a. dr Blumer vid Woods Hole's oceanografiska institution i USA i en artikel den 3 september 1970 hävdat: ”I stället för att ta bort oljan för dispergeringsmedlen ner den i den marina miljön. Detta medför att oljans egen giftverkan får en ökad effekt i havsvattnet mot om oljan fått vara obearbetad och utsatt för naturlig nedbrytning. Eventuellt kan vissa gifter föras vidare i livsmedelskedjan och till slut nå oss själva. Av detta skäl är användningen av emulgeringsmedel oacceptabel inomskärs och utomskärs, utom vid vissa tillfällen, t.ex. vid brandrisk från olika bensinspill.” Detta visar klart att enligt dr Blumer bör emulgeringsmedel endast användas i nödfall! Av samma skäl hävdade också fil. lic.

Detta kan nog vara rätt om man inskränker sig till att bedöma problemets lösning ur fritidslivets synpunkt i kort perspektiv. Men hur påverkar dispergeringsmetoden djurlivet i de förorenade vattnen, och vad kan detta få för konsekvenser på lång sikt? Jag anser mig ha grundad anledning att sälla mig till dem, som förordar, att bekämpning i första hand sker med hjälp av absorbering och efterföljande omhändertagande av olja. Till sist, herr talman, skulle jag gärna vilja fråga civilministern om han har möjlighet att lämna kammaren en uppgift om vilka kvantiteter av olika bekämpningsmedel som tullverket för närvarande har i lager. Det vore också av värde att få veta, huruvida generella regler finns fastställda eller är under utarbetande när det gäller användningen av olika bekämpningsmedel.

Herr talman! Det här problemet — hur man skall bekämpa olja till havs — blir allt viktigare för varje år som går. Därför är det bra att civilministern nu gett sin syn på de olika metoderna. Det är mindre bra att han ger intrycket av att vi har hunnit ganska långt beträffande tekniken och forskningen, när vi i själva verket står inför en rad olösta problem. För det första: emulgeringsmetoden är populär bland många. Den innebär alltså att man finfördelar oljan och hoppas att den sedan bryts sönder i vattnet. Men nu varnar ju allt fler marinbiologer för den metoden. Man säger att det är långt ifrån säkert att oljan bryts ner i kalla vatten, och det tar åtminstone mycket lång tid innan så sker. Man varnar dessutom för de faror för vattnet och växtligheten i vattnet som de här kemiska ämnena i sig själva innebär. Många har menat att både i Stockholms skärgård och på den engelska kusten orsakade de kemiska bekämpningsmedlen ibland större skador på stränder och vatten än vad själva oljan gjorde. Skälet till att de här varningarna haft så svårt att vinna gehör är att finfördelad olja inte verkar lika farlig som oljebälten och oljeklumpar. Olja med emulgeringsmedel dödar inte sjöfågel på samma sätt, klibbar inte ner båtar och människor. Men den stannar ofta kvar i vattnet och kan förstöra mycket av det marinbiologiska livet, som herr Torwald också visade. En del har sagt att man ”sopar oljan under mattan”, och herr Torwald har med rätta citerat de orden. De kan vara överdrivna som en allmän beskrivning av emulgeringsmedlen. Men allt fler forskare säger oss att i många fall när oljan inte bryts ner är det en inte orättvis beskrivning av emulgeringsmetodens verkningar. Nu påstår civilministern att reglerna beträffande emulgering av olja är ungefär lika i USA, Canada och Sverige. Enligt uppgifter som jag har fått är det felaktigt. USA lär ha betydligt hårdare regler för användning av dispergeringsämnen. Man får inte sätta in dem på vatten som av ström och vind kan nå kusten inom 24 timmar, får inte använda dem om havsdjupet understiger drygt 30 meter, får inte nyttja de medlen där det finns ett rikt marinbiologiskt liv. Enligt andra uppgifter har chefen för Canadas vetenskapsakademi och oljeskyddsutredning ställt sig skarpt kritisk mot emulgeringsmedel i kalla vatten. Han förbjöd användning av dispergeringsämnen vid olyckan med tankern Arrow i februari förra året och har uttalat sig synnerligen kritiskt om emulgeringsmedlens allmänna verkningar. Jag tror därför, när vi får möjlighet att granska primärkällorna i detalj, att vi ska finna att civilministern har givit en oriktig bild av likheterna mellan Sverige och USA-Canada. Metoden med emulgeringsmedel är alltså ofta diskutabel. Det har framgått bl.a. av en mycket intressant artikelserie av Bo Melander i Göteborgs-Posten de senaste veckorna. Sedan har vi de andra metoderna att bekämpa oljan, som statsrådet Lundkvist nämnde. Mekanisk upptagning har många fördelar om den lyckas. Men ännu har man inte konstruerat länsor som fungerar i hög sjö, i hård vind och i ström. Oljan förflyttar sig mycket snabbt på vatten. Hur förhindrar man ett oljeutsläpp att på kort tid breda ut sig och göra inringningen svår eller omöjlig? Sänkning av oljan användes av fransmännen efter Torrey Canyon. Den är utomordentligt farlig för havsbottnen, även om det kan dröja år och årtionden innan effekten avslöjas till fullo. Absorption har den stora fördelen att oljan inte längre stannar kvar i vattnet. Men hur klarar man att med halm, torv, bark eller annat suga upp oljan när den har spritt sig över stora områden? Bränning har man försökt ibland, och det engelska flygvapnet har ägnat sig åt att försöka sätta eld på olja vid haverier. Men hur tänder man eld på en oljefläck som brett ut sig och inte vill brinna? Hur mycket av antändningsmedel är det rimligt att hälla över oljan utan att man tillför havet ännu fler farliga gifter än dem man skulle bekämpa? Vilken metod man än resonerar om, kan vi alltså ställa centrala frågor som är svåra eller omöjliga att besvara. Den nuvarande tekniken att bekämpa olja till havs är helt enkelt så outvecklad att det kommer att krävas många år till innan den, eventuellt, blir effektiv. Vi står nu inför faror och risker som vi inte kan möta. Det intrycket ger inte interpellationssvaret, som därför är vilseledande. Det intrycket har de myndigheter, som leder oljebekämpningen, gjort allt för att dölja, och de får mycket riktigt beröm i dag av statsrådet Lundkvist. När chefen för oljebekämpningen i ett TV-program till och med låtsas att den svenska oljebekämpningen om ett par år skulle kunna klara utsläpp av katastroffallets omfattning — t.ex. en supertanker som bryts sönder i Östersjön eller Brofjorden, kanske 100 000 råolja som kommit lös — blir den propagandan ett sätt att dölja fakta och på ett osakligt sätt lugna en oroad opinion. Jag drar av detta slutsatsen att vi inte har rätt att ta de väldiga risker med oljetransporter till sjöss som vi tar i dag och som vi ökar inför morgondagen. Så länge tekniken för oljebekämpning är så outforskad och outvecklad som nu, får vi inte låta de växande oljetransporterna till Sverige ske i former som kan bli katastrofer för våra kuster. Jag vet att civilministern, den främst ansvarige för beslutet om Brofjorden, inte delar min uppfattning. Däremot vet jag att en snabbt växande miljöopinion i vårt land vänder sig mot den låt-gå-politik som trots oljebekämpningens brister låter oljetransporterna över havet utvecklas utan de kontroller och de begränsningar som borde vara självklara.

Herr talman! Jag skulle naturligtvis kunna använda praktiskt taget hela dagen till att diskutera med herr Ahlmark omkring dessa problem på det sätt som han vill diskutera dem och på det sätt som han vill dra in en rad andra perspektiv på denna fråga i bilden. Vi skulle då diskutera samhällsplanering över huvud taget och allt som kan höra hit. Nu tycker jag nog det är rimligt att vi tar en diskussion i första hand om de frågeställningar som förekommer i interpellationen. På den punkten skall jag inte konkurrera med vare sig herr Torwald eller herr Ahlmark när det gäller att hålla vetenskapliga föreläsningar om hur vi bör agera när det gäller olika metoder för att bekämpa olja.

Men vi klarar oss inte med den enkla tekniken. Det skulle vara lätt för mig också att redovisa alla de problem som vi i och för sig möter.

Nu har både herr Ahlmark och herr Torwald sagt att de är skeptiska mot vissa påståenden som jag har gjort i interpellationssvaret. Jag har naturligtvis inte hittat på det alldeles själv utan jag har givetvis fått uppgifterna från berörda myndigheter och från den forskning som vi själva bedriver samt genom de kontakter som myndigheterna har med forskningen och arbetet på detta område internationellt.

Men det kanske inte kan begäras av vare sig herr Ahlmark, herr Torwald eller mig att vi i riksdagens talarstol skall förmå utvärdera dessa forskningsresultat på ett sådant sätt att vi kan lägga dem till grund för agerandet, utan här får vi arbeta genom de organ som vi har både nationellt och internationellt för att komma fram till bästa möjliga lösningar. När det gäller frågan om mekanisk bekämpning så var herr Torwald inte riktigt klar över vad det innebar. Han trodde att det innebar att man bara rör om litet grand med något mekaniskt hjälpmedel i den oljeförorening som man har fått. Så är det ju inte, utan i den mån som man i öppen sjö med länsor kan begränsa det område där oljan flyter och få möjligheter att med mudderskopor eller på annat sätt ta upp oljan, så är det naturligtvis den mest effektiva bekämpningsformen. Man pumpar oljan ombord på fartyg som kan ta hand om och vidarebefordra den. Det är den bästa möjligheten, men den står inte alla gånger till buds — av naturliga skäl — på öppet vatten och därför får man också använda sig av andra metoder. Dessa metoder kan kritiseras, men vi får använda de metoder vi känner till i dag. Som jag tidigare sade har man ständigt när man angriper oljeutsläpp att göra en avvägning mellan å ena sidan den skada som dessa i och för sig kan förorsaka längs kusterna och å andra sidan de risker som man löper vid användande av respektive metoder för förhindrande av skada. Dessa uppgifter är svåra, men det här är såvitt jag kan begripa enda sättet att angripa dem på. Till slut ville herr Torwald få en upplysning från mig om hur stora kvantiteter av olika typer av bekämpningsmedel som tullverket har på lager. Jag kan inte så här omedelbart ge någon uppgift om hur stora kvantiteter som tullverket kan ha.

Herr talman!

Jag har av lätt förklarliga skäl följt dessa frågor ganska ingående, och jag måste säga att det är mycket som man kan ställa sig undrande inför. Det gäller inte minst de olika åsikter som vetenskapsmännen har. Man tar t.ex. vetenskapliga rön från oljeutsläpp i varmare trakter, i arabländerna eller längs Floridakusten, och omsätter dem utan vidare till de förhållanden som råder vid våra kuster.

Det är bara ett litet exempel på hur svårt det kan vara att göra direkta jämförelser. Men anledningen till att jag begärde ordet var närmast att civilministern i sitt svar sade, ”att dispergeringsmetoden, rätt använd, är den i många fall enda rationella möjligheten att skydda kuster och stränder mot oljeskada”. Ja, det är väl så som vi ser på detta i dag, men jag skulle vilja ställa frågan om vi gör allt vad som kan göras i vårt land för att undersöka om det finns andra och mycket bättre metoder. Den kanske närmaste anledningen till att jag begärde ordet var att jag för ett par dagar sedan hade ett samtal med en av de tulltjänstemän som från början varit med om oljebekämpningen på Västkusten med just dispergeringsmetoden. Denne tulltjänsteman bor på en ö i Bohusläns skärgård. Han är född på ön och har växt upp på den. Han berättade att man gör allt vad som kan göras för att bekämpa oljan. Nu hade han varit och tittat på några av de platser där oljebekämpning utförts, och han hade blivit skrämd när han fått se hur havsbottnen såg ut. Han sade att där det förut varit ren och snygg tång och man kunnat se musslor, småräkor osv. låg nu en grå och klibbig hinna över alltihop. Han är inte politiskt engagerad eller på något sätt behärskad av en vilja att komma åt den ene eller den andre. Han sade till mig: Om vi fortsätter på det här viset, så är jag rädd att hela vår skärgård inom en nära framtid blir totalt förstörd. Det var av den anledningen han ringde upp mig. Utöver frågan om vi gör allt vad som kan göras eller om man är beredd att ta ytterligare krafttag för att möta farorna vill jag ställa ytterligare en, som siktar framåt och mera handlar om förebyggande åtgärder. Jag tänker på de oljeborrningar som för närvarande pågår i Nordsjön. Våra yrkesfiskare, som ligger ute på fiske i dessa vatten, är oroade över hur en stor del av Nordsjön fördärvas som fiskevatten, men det är en sak som jag inte skall gå in på här just nu. De frågar emellertid ofta: Vad händer om oljan kommer lös vid ett av de borrtorn som har byggts på en del ställen? Vi vet att det på sina håll är svårt att bemästra oljan på land. Vad händer om olja kommer lös i Nordsjön och ett oljebälte av stora dimensioner driver med de västliga strömmar som oftast är rådande in mot danska kusten och sedan in mot Bohuskusten? Jag vill ställa frågan så här: Gör vi någonting från svensk sida för att möta sådana katastrofer som kan inträffa? Där bör väl det internationella samarbetet komma in i bilden men kanske i första hand ett samarbete mellan Danmark och Sverige. Förekommer det eller har det förekommit direkta kontakter med Danmark i syfte att på ett riktigt och vettigt sätt möta de problem som uppstår vid en eventuell sådan katastrof som — jag är rädd för det — kan inträffa inom en relativt nära framtid?

Herr talman! Låt mig inledningsvis deklarera att jag inte har någon anledning att betvivla civilministerns goda vilja och ärliga ambition att försöka komma fram till miljövänligare bekämpningsmetoder. Jag vill också klart framhålla att mina motiv har varit desamma när jag har interpellerat, dvs. en önskan att vi gemensamt skall försöka bli klara över dels vilka vådor som finns, dels hur vi skall lösa problemen.

Jag är emellertid intresserad av att få veta om det utöver lager av emulgeringsmedel, som dels är ganska dyra, dels måste importeras och alltså kostar valuta, även finns lager av de svenska absorberingsmedel som med fördel kan användas, exempelvis torvströ, malen bark och sågspån. Det var närmast den frågan som jag velat ha belyst. Det är en sak när det gäller emulgeringsmedlen som kanske inte så mycket har beaktats men som man från forskarhåll är rädd för, och det är det förhållandet att emulgeringsmedlen i regel minskar genomsiktligheten i vattnet. Detta i sin tur gör att den mängd av syre som algerna producerar genom fotosyntes minskar, vilket förändrar betingelserna för fisk och annat djurliv. Vad gäller mina farhågor över att man på Västkusten så gott som uteslutande använder emulgeringsmedel vill jag säga att jag utgått från att det finns täckning för vad ansvariga tjänstemän i tullverket sagt i en intervju i en av våra största tidningar den 1 december 1970 och vilket sedan inte på något sätt bestridits. Där sade kustdistriktschefen i Göteborg och en kusttullmästare, att man i stort sett upphört att använda absorberingsmetoden och nu så gott som helt övergått till emulgeringsmetoden. Detta är skälet för att jag var skeptisk och anledningen till att jag interpellerat. Till sist skulle jag vilja säga att ingen är väl gladare än jag, om det verkligen är som det sagts i interpellationssvaret, dvs. att man i största möjliga utsträckning använder och arbetar för att kunna använda absorberingsmetoden, ty det är endast genom att helt avlägsna oljan ur havsvattnet som man eliminerar alla risker.

Herr talman! Herr Åberg gjorde en utomordentligt värdefull komplettering då han dels tog upp de risker som emulgeringsmetoden har framför allt i kalla vatten — sådana vatten som omger våra kuster — dels tog upp de ökande riskerna för oljeskador som oljeborrningarna i Nordsjön medför. Vad gäller frågan om oljeborrningarna i Nordsjön och oljeskyddet, så finns i den frågan en utförlig motion av herr Rolf Wirtén m.fl. Vi kommer alltså senare under vårriksdagen att behandla frågan. Statsrådet Lundkvist sade att vi börjar ”skymta möjligheter” som kan bli effektiva för oljebekämpningen. Det var ett litet mera blygsamt tonfall än det som finns i interpellationssvaret. Ty om man ”skymtar möjligheter” har man dem inte i dag och man kan inte bygga de risker som man tar på förhoppningar om framtiden i mitten eller i slutet av 1970-talet. Men framför allt börjar vi skymta alltmer av ökande svårigheter. Flera problem som vi tidigare inte var medvetna om har nu kommit i centrum för debatten. Emulgeringsmetodernas farliga verkningar på vattnet och växtligheten i vattnet, särskilt i kalla vatten, hade man inte klart för sig för ett par år sedan. Nu kommer de synpunkterna fram. Därför tror jag att det vore mycket klokt av statsrådet att inte som i dag i interpellationssvaret ge intryck av att bekämpningsmetoderna har hunnit mycket långt. Civilminister Lundkvist säger att han inte har hittat på interpellationssvaret själv utan det har myndigheterna hjälpt honom med. Jag förstår att han har rådgivare. Frågan är bara vilka rådgivare man har och hur man bedömer deras råd. En del av de svenska myndigheterna har systematiskt undervärderat riskerna med olika bekämpningsmedel och systematiskt övervärderat effekterna av den organisation som vi har i dag. När chefen för oljebekämpningen i Sverige säger att vår organisation 1973 blir avpassad att klara ”katastroffall” är detta felaktigt och ägnat att invagga den svenska allmänheten i en falsk säkerhet. Dessutom skulle jag vilja fråga statsrådet Lundkvist varifrån han fått sina uppgifter om Förenta staterna. Jag har fått rakt motsatta uppgifter, nämligen att man fr.o.m. april förra året har en mycket hårdare lagstiftning i Förenta staterna beträffande emulgeringsmedlens användning än vad man har i Sverige. Men statsrådet Lundkvist säger att det är ungefär samma lagstiftning. Vi får nu gå till primärkällorna för att se vem av oss som har rätt. Vidare säger herr Lundkvist att om det är olika uppfattningar bland forskarna — en forskare säger att detta medel är bra, en annan säger att medlet inte är bra — kan vi inte i riksdagens talarstol stå och utvärdera en vetenskaplig diskussion. Men det är väl ändå så, att om forskare har olika mening och statsmakterna måste fatta ett beslut, har politikerna att välja mellan de olika ståndpunkter som forskarna intar och eventuellt lansera en tredje uppfattning. Det är ju ofta politikernas uppgift att vara skiljedomare när experterna är oeniga. Och då är det oerhört viktigt från vilken grundsyn som man tar ställning. Jag menar att Svante Lundkvist nästan alltid har tagit ställning för den mest optimistiska, för att inte säga lättsinniga, rapporten. För min egen del har jag, det medger jag gärna, något av en tendens att ta ställning för mera ”pessimistiska” rapporter, att varna för kommande faror. Jag tror att det är nödvändigt att varna i miljöpolitiken. Den opinion som vill varna för kommande oljerisker finns i alla partier, som herr Åberg antydde. Det är bra. Detta att varna för faror som vi inte riktigt kan urskilja i dag men som blir stora och akuta i morgon har alltid varit miljödebattörernas villkor. Det var så när Rachel Carson startade debatten om den tysta våren som kommer i takt med fågeldöden, när man började varna för Mälarens förstöring, när man började säga att luften i storstäderna skulle bli omöjlig att andas om man inte renade utsläppen bättre, när man började varna för att också oceanerna kan skadas med de väldiga utsläpp som i dag sker, när man började säga att Östersjön håller på att delvis förstöras, när man för tio tolv år sedan började varna för det civila överljudsflyget. Ständigt fick de som varnade då reda på av de ansvariga i olika länder att de överdrev, att det var ”skrämselpropaganda” och att man från politiska talarstolar inte kunde göra en utvärdering av vetenskapliga diskussioner. Men jag menar: att varna för växande miljöfaror — i det här fallet emulgeringsmedel i kalla vatten — är nödvändigt för att driva fram reformer. Att ansvariga och alltför passiva statsråd inte gillar det är naturligt — det ingår också i miljödebattörernas villkor.

Herr talman! Till herr Åberg vill jag säga att jag tycker det är helt rätt att vi bör föra denna diskussion på ett mer nyanserat sätt än som ofta görs i den politiska debatten. Jag har ett intryck av att man trots allt vill försöka göra de svårigheter, de oklarheter som vi alla är överens om att vi möter, till både slagträn och kanske också instrument i diskussionerna för att bedriva en nära nog panikartad propaganda omkring frågorna. Självklart råder det, herr Ahlmark, inga delade meningar om hur angelägna dessa uppgifter är för oss. Men det sätt på vilket herr Ahlmark ständigt försöker föra denna debatt kanske trots allt inte leder till de fruktbärande resultat som vi väl båda, föreställer jag mig, önskar att vi skall få. Skillnaden mellan herr Ahlmarks och mina villkor är ju den att han säger att politikerna när vetenskapsmännen är oense måste ha förmågan att välja ståndpunkt. Det är självklart politikernas uppgift att välja ståndpunkt, men herr Ahlmark har valt som sin uppgift att utan att ange några ståndpunkter bara redovisa problemen och så kritisera de ansvariga politikerna för de ståndpunkter som de intar. Jag har aldrig hört herr Ahlmark redovisa konkret vad han anser att man borde vidta för åtgärder för att lösa de problem som vi står inför. Herr Ahlmark har i många sammanhang redovisat att vi borde vara försiktiga när vi tar in olja, han har redovisat att vi borde vara försiktiga när vi på andra vägar skaffar oss en bättre energiförsörjning, vi skall inte bygga raffinaderier, vi skall vara försiktiga med utbyggnaden av våra vattenfall osv.

På samma sätt agerar herr Ahlmark här i dag. Han redovisar hela raden av problem, han åberopar de många olika vetenskapsmännens inställningar, han säger att det borde vara politikernas uppgift att utvärdera och ta en ståndpunkt. Och när vi tar ståndpunkt på basis av det material som är tillgängligt i dag är det naturligt att herr Ahlmark talar om hur dåliga ståndpunkter vi egentligen tar. Men bristen hos herr Ahlmark är att han upplever sig endast som opinionspolitiker, icke antyder en vilja att redovisa vilka ståndpunkter han själv har när det gäller problem av den här karaktären. Jag är heller inte imponerad, det vill jag säga, av de angrepp som han av och till riktar mot de människor som vi har gett uppdraget att praktiskt hantera de här problemen.

Jag är inte imponerad av det sättet att göra politik. Jag har ingen anledning att ge herr Ahlmark anvisningar om hur han skall agera, även om han brukar ge mig anvisningar om hur jag borde agera. Men jag har velat redovisa att det här sättet att diskutera denna typ av frågor skiljer sig väsentligt från den ton som t.ex. herr Åberg och interpellanten anslog.

Vi bör också känna litet respekt inför de människors insatser som vi ger uppdraget att ute i den praktiska verkligheten hantera de här i och för sig mycket besvärliga problemen.

Herr talman! Den här interpellationen gällde ju oljeföroreningar till sjöss, och civilministern har mycket utförligt redovisat det tillvägagångssätt som tillämpas här i Sverige för att komma till rätta med dessa problem. Utan tvivel är oljeföroreningar till sjöss någonting som vi helt enkelt inte kommer ifrån. Sådana kommer att inträffa vad vi än vidtar för åtgärder. Det enda sättet att undvika oljeföroreningar till sjöss vore att över huvud taget sluta upp med användandet av olja, men det torde inte folkhushållet tillåta. Herr Ahlmark kommer här in på — det måste jag säga — ett mycket onyanserat sätt och angriper frågorna. Han tycks enbart vilja föra fram den åsikten att man från statsmakternas sida medvetet går in i de här stora problemen utan att ha klart för sig vad de innebär. I pläderingen i en motion om vattenkraftens utbyggnad här i landet, som folkpartiet och bl.a. herr Ahlmark har lagt fram till 1971 års riksdag, skrivs det bl.a. att under 1970 och 1980-talen måste det ökade behovet av elkraft under alla förhållanden täckas genom oljeeldade eller atomdrivna kraftverk. Oljeeldade kraftverk — det betyder ju att man måste ta in olja. Herr Ahlmark pratade tidigare i debatten om supertankers i Östersjön. Enligt den rätta terminologin för supertankers kommer det väl över huvud taget inte in några sådana i Östersjön, eftersom Östersjöns inlopp inte är djupa nog. Då återstår alltså alternativet att frakta oljan med andra fartyg. Vid ett oljeskyddssymposium, som hölls i Göteborg för knappt en månad sedan och ur vilket jag antar att en hel del av orsakerna till denna interpellation och denna debatt emanerar, gjordes ett uttalande av skeppsredare Helge Källson, chef för Tunrederierna i Lidköping — han torde vara en av de största tankredarna här i Sverige när det gäller småtonnage. Han sade följande: ”Och det är kusttankers som förorenar vår kust, inte de stora oceangående tankfartygen.” Jag tror att vi kan räkna Källson till experterna på detta område. Herr Ahlmark vill förbjuda supertankers och större tankbåtar. Källson säger att skadorna inträffar med mindre båtar. Då återstår alltså endast ett alternativ, och det är att vi slutar att använda olja. Men vad säger då folkhushållet?

Herr talman! Jag antar att kammarens ledamöter uppfattade att statsrådet Lundkvist icke sade ett enda ord i sakfrågan i sitt senaste inlägg. Ingenting om de oljebekämpningsproblem och oljebekämpningsmedel vi tidigare har diskuterat utan hela tiden bara försök till lös polemik och allmänna recensioner av andra. Jag kommer inte att följa statsrådet Lundkvist ner till den nivån; jag håller mig till sakfrågan. Han påstår att jag har ”förakt” för dem som ”med fötterna på jorden” tar itu med dessa problem. Det är ju tvärtom därför att jag anser att en del av dem som uttalat sig inte haft fötterna på jorden utan befunnit sig uppe i det blå som jag har kritiserat lättsinniga och överoptimistiska uttalanden. Om en ansvarig myndighet säger att vi 1973 kan klara ”katastroffall” och detta är orimligt så är det min skyldighet att utveckla och utföra den kritiken, Det är naturligtvis inget förakt för oljebekämpningen. Tvärtom, det är en vilja att föra en realistisk debatt om oljebekämpningen, så att den kan utvecklas på ett bra sätt för framtiden. Sedan efterlyser Svante Lundkvist — som han har gjort vid fyra fem debatter tidigare i både första och andra kammaren — mitt program. Jag har givit regeringen program gång på gång på gång, t.ex. den 25 maj och den 6 november 1970. Men herr Lundkvist har aldrig hört det, han påstår år efter år att jag inte har något program. Att jag har arbetat för en gemensam katastroforganisation för oljeskador i Östersjön har herr Lundkvist inte uppfattat. Att jag vill ha en samordning av skyddet administrativt vad gäller den svenska organisationen har herr Lundkvist inte hört. Att jag vill ha en långt mer ambitiös målsättning för samordningen mellan Östersjöländerna med t.ex. gemensamma larmövningar har civilministern aldrig uppfattat. Att jag vill säga nej till supertankers i svenska kustområden och i Östersjön så länge vi saknar en effektiv katastroforganisation tycks inte heller herr Lundkvist ha uppfattat fast vi har diskuterat det flera gånger. Att jag vill att man skall utreda möjligheten till en omlastningsterminal någonstans vid Nordsjön, där oljan från supertankers från Mellersta Östern kan lastas om till mindre tankers som går in den sista, farliga biten i kustområdena — ett förslag som regeringen har avvisat i maj förra året — har herr Lundkvist aldrig hört. Att jag vill att man skall utreda tanken på en havshamn av det slag som finns i en del områden i världen, så att de stora fartygen — och inte heller de mindre ibland — behöver gå in i de farliga områdena där grynnorna ligger nära och passagerna är mycket trånga, har herr Lundkvist inte heller uppfattat. Att jag vill att man skall ha en riksplan för den fysiska riksplaneringen för framför allt känsliga kustområden innan man fattar delbeslut om oljeindustri och raffinaderier har herr Lundkvist inte märkt. Att jag vill att man skall ha alternativa planer och få en diskussion om olika möjligheter innan man fattar beslut om den fysiska riksplanen har herr Lundkvist inte heller förstått. Att jag krävt en lokalisering av miljövänlig industri till områden, där vi inte kan lägga miljöfarlig industri — det gäller framför allt delar av Bohuslän, och det är förslag som herr Lundkvist avvisade i november förra året — har jag alltså tidigare aldrig sagt. Och att jag vill ha en departementsreform för att få en samordning av planeringen och skötseln av oljeberedskapen i kanslihuset förnekar tydligen civilministern. Det mesta av det här har jag fört fram gång på gång i den svenska riksdagen. Men herr Lundkvist påstår att jag aldrig sagt någonting om detta. Av det skälet kommer jag i nästa vecka att översända en bok, som jag skrivit om oljepolitiken, där sista kapitlet heter Programmet. 1 fortsättningen skall det väl då bli omöjligt för civilministern att låtsas att jag inte har ett program på det område där jag fört fram ett program under ett par års tid.
Herr talman! I den något animerade debatt som förts här mellan civilministern och herr Ahlmark är det kanske rätt förklarligt om en del saker ramlar bort. Men jag måste i alla fall komma igen med den fråga som jag ställde angående oljeborrningarna i Nordsjön och de risker som är förknippade med dem. Om jag på något sätt har gått vid sidan om, så att frågan är fel ställd, får civilministern rätta mig. Men eftersom det är en fråga som tränger sig på med oerhörd kraft för dem som bygger och bor i dessa områden — kanske främst på Bohusläns kust — vill jag gärna ha ställt den. Jag har haft tillfälle att följa med litet grand vad som händer på det internationella planet. Jag vet att man arbetar med dessa frågor — bl.a. har man dem under uppsikt i IMCO. Jag hade tillfälle att för ett par tre år sedan delta i en oljeskyddskonferens i Rom i FAO:s regi, och jag vet att det är frågor som berör hela den del av världen som har att göra med den internationella sjöfarten. Men jag tror inte att man från svensk sida bara kan vänta på att någonting verkligt radikalt händer på det internationella planet. Vi, som tidigare hade oljefälten långt, långt borta från oss, finner nämligen helt plötsligt att vi nu har oljefält inpå våra knutar — och därtill farligare oljefält än dem som finns i sandöknar. Det gäller oljefälten i Nordsjön, där vattnet kan transportera oljan till kusterna, och det är då mycket svårare att bemästra det hela. Det är därför jag är angelägen om att man från svensk sida tar kontakt med främst Danmark, som är närmast berört, och undersöker om det finns möjligheter att få till stånd åtgärder i syfte att ha en verklig beredskap, om någonting katastrofalt skulle inträffa. Jag upprepar alltså frågan till herr civilministern: Är man beredd att från svensk sida göra någonting på detta område eller är kanske redan någonting på gång?

Herr talman! Till skillnad från vad herr Ahlmark kanske försökte göra gällande, när han skildrade Sverige som en passiv stat och som en stat som över huvud taget inte gjort några insatser i dessa sammanhang, vågar jag säga att Sverige här utomordentligt aktivt medverkat på det internationella planet för att försöka åstadkomma snabba och bättre lösningar. Det kommer vi att fortsätta med, och vi kommer självfallet att följa den fråga, som herr Åberg nu tog upp, med mycket stor uppmärksamhet. Det är en fråga som väcker oro — det kan man förstå — inte minst på Västkusten. Vi har ju ett Nordsjöavtal i och för sig när det gäller bekämpningen av oljekatastrofer, men det här är en fråga av annan räckvidd och den måste bedömas och behandlas därefter.

Men jag kanske ändå får säga att herr Ahlmarks program ingalunda är särskilt märkligt i vad gäller en rad av de åtgärder han redovisar som sina programpunkter. Det är ju åtgärder som vi är i färd med att genomföra. Vad herr Ahlmark däremot inte lyckades med i sitt senaste anförande var att anmäla någon ståndpunkt i de frågor som vi nu diskuterar i anledning av herr Torwalds interpellation. Och vi skall väl ändå hålla oss till den interpellationen, ty annars kan vi som sagt hålla på hela dagen att diskutera utifrån de många beröringspunkter som dessa frågor kan ha med andra områden av samhällsplaneringen. Som vanligt fick jag inte veta vad herr Ahlmark har för ståndpunkt när det gäller de frågor som interpellationen berör. Det begär jag heller inte av honom, eftersom jag själv från denna talarstol har redovisat att här gäller det att utvärdera vetenskapliga undersökningar. Vi får nöja oss med att följa utvecklingen på forskningens område, redovisa vilka lösningar man kommer fram till och vilka erfarenheter man gör steg för steg samt välja de vägar som vi kan bli överens om är de bästa när det gäller de svåra avvägningsproblem vi möter vid bekämpningen av olja som släpps ut. Men jag kan ändå slutligen säga att det är glädjande och välgörande att det finns ett så stort allmänt intresse för dessa frågor. Herr Åberg frågade sedan om vi inte nu skall ta krafttag på detta område. Jo, vi skall ta de krafttag som är möjliga att ta. Men det är inte så att vi löser dessa problem bara genom att så att säga ösa in resurser. Vi måste också veta på vilket sätt vi skall satsa resurserna, Och det är där vi möter problemen. Räddningstjänstutredningen kommer att ge oss under lag för vårt handlande när det gäller beredskapsorganisationens uppbygg Nr 39 nad. Vi har också en kontinuerlig uppföljning av vad som sker både på Onsdagen den den vetenskapliga sidan och när det gäller de praktiska erfarenheterna. Vi 10 mars 1971 skall satsa resurserna i anslutning till forskningens rön och de erfarenhe Förordningom ter vi gör, och vi skall satsa dem på den bättre organisation som vi kanske — särskilt investerings snart har möjligheter att diskutera utformningen av. avdrag vid taxering till statlig inkomst Överläggningen var härmed slutad.

Herr talman! I motionen 1209 har vänsterpartiet kommunisterna yrkat avslag på proposition 1971:11 med förslag till förordning om särskilt investeringsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt. Skatteutskottet anser sig inte kunna biträda yrkandet i motionen utan förordar i sitt betänkande bifall till regeringens förslag. Vi har i motionen påpekat, att det föreslagna investeringsavdraget på 10 procent utgör en skattelättnad för de privatkapitalistiska företagen. Skatteutskottets egen skrivning bekräftar detta påstående när utskottet konstaterar att ett investeringsavdrag ”förbilligar investeringarna och därigenom tillför berörda företag en inte oväsentlig likviditetsförstärkning”. Vi hävdar att en sådan skattelättnad inte är berättigad. Skatteutskottet anser tydligen att den är berättigad. Denna fråga kan enligt vår mening inte ses isolerad från den ekonomiska politiken och skattepolitiken i övrigt. De favörer som man vill ge företagen måste ses mot bakgrunden av höjningen av mervärdeskatten, som hårt drabbar låginkomsttagarna. Denna politik rimmar illa med talet om utjämning av klyftorna och ökad jämlikhet. Det särskilda investeringsavdraget innebär också att företagen uppmuntras till investeringar, likgiltigt av vilket slag, likgiltigt i vilket syfte. Löntagarna har inget inflytande över användningen av dessa medel.

Genom en sådan politik kommer i stället klyftan i fördelningen av inkomster och förmögenheter i samhället att vidgas! Effekten av den höjda mervärdeskatten är märkbar för var och en vid de dagliga inköpen av nödvändiga livsförnödenheter. Den sidan av skattepolitiken — som regeringen och de borgerliga partierna är överens om — är redan mycket kännbar för de många lågavlönade, barnfamiljerna och pensionärerna. Effekten av det nu föreslagna 10-procentiga investeringsavdraget kommer säkert att kunna avläsas i ökade profitgivande investeringar liksom i ökade bolagsvinster. Men, herr talman, detta har inget att göra med en utjämning av klyftorna. Detta är i stället en politik, som strider mot varje strävan att åstadkomma en utjämning. Jag vill med det anförda yrka bifall till

10 mars 1971 Herr talman! I fråga om den proposition vi nu diskuterar har såväl Förordning om utskottet som regeringen i finansplanen — där man först tog upp förslaget — särskilt investeringsom investeringsavdraget — en optimistisk syn på det privata näringslivets avdrag vid taxering vilja att investera i miljöförbättringar. Man säger i finansplanen att den = gj] statlig inkomstaktuella expansionen av industriinvesteringarna också skall ses som ett — skatt inslag i reformarbetet på arbetsmiljöns område.

Jag tror att det är en alltför optimistisk syn på hur det privata näringslivet ser på miljöförbättringar och också hur de ser på företagsdemokratin och dess roll. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen gjorde i somras studiebesök över hela landet, där man besökte industrier av olika slag för att studera främst tre frågor. Det gällde de äldres ställning, det gällde företagsdemokratin och det gällde arbetsmiljön. De socialdemokratiska riksdagsmännen kom i sin rapport från de här besöken till en betydligt mer pessimistisk bedömning av hur det privata näringslivet och för den delen också en del statliga företag bedriver investeringar och ser på företagsdemokratin, så sent som under 1970. Jag skall citera ett kort stycke ur denna rapport som visar en klart mer pessimistisk syn på företagens vilja i detta avseende än vad propositionen och utskottet gör. De socialdemokratiska riksdagsmännen säger i sin rapport att det finns undantag från en negativ bild men att huvudbilden är följande: ”Arbetsgivarparter kan visserligen låta arbetstagarna fritt få utveckla sina synpunkter, men utnyttjar bordläggning och förhalningstaktik. Det kan gå månader och år innan väckta förslag åtgärdas. Ointresset tycks inte minst gälla förslag, som inte omedelbart leder till ökad produktivitet, men väl till förbättrade arbetsförhållanden och en hälsosammare arbetsmiljö. Tyvärr tycks alltför få ha insett, att sådana faktorer också kan vara effektivitetsbefrämjande på längre sikt. Inte heller utnyttjas all den kunskap som de anställda har när man ska skaffa nya maskiner eller göra förändringar t.ex. i arbetsorganisationen. Här håller emellertid en viss attitydförändring på att ske bland arbetsgivarna. Så småningom kanske man också kan hoppas, att de anställda får möjligheter att i tid påverka planering av lokaler, maskiner och arbetsorganisation, så att dessa anpassas till människorna och inte tvärtom. Men än är det mycket långt dit.

Vissa frågor om arbetsmiljöförbättringar hänger klart samman med den arbetsmiljöutredning som väntas lägga betänkande om något eller några år. Det är framför allt en förebyggande lagstiftning som man kan tänka sig kan komma ut ur en sådan utredning. Men parallellt med en sådan framtida lagstiftning måste arbetsmiljöfrågorna bevakas från dag till dag på arbetsplatserna. Och det, menar vi, kan ske bara om man har en koppling mellan företagsdemokratin och arbetsmiljön på det sättet, att de anställda genom sina fackliga organisationer får utöva ett inflytande på arbetsmiljöns utformning. Någon annan väg att gå finns det inte i det dagliga arbetet på att förbättra arbetsmiljöerna än att de som bäst känner arbetsmiljöns brister också får inflytande över de beslut som direkt utformar de framtida arbetsmiljöerna. Det är bakgrunden till vårt förslag. Jag vill i sammanhanget säga att det kommunistiska förslaget om ett totalt avslag på propositionen är en demonstration av att kommunisterna gör det mycket lätt för sig och helt enkelt inte vill ta ställning i frågan. Det är mycket lätt att avslå en proposition, men det finns ju inte något annat förslag från kommunisternas sida om hur man skall tackla dessa frågor. Skall industriinvesteringarna prioriteras? Ja, på den punkten menar jag att det bör man bestämt göra. Vårt land är beroende av att vi har en stark exportkapacitet. Har vi inte det, kommer vårt land oavsett ägandeformen inom industrin att klara sig mycket dåligt. En grundförutsättning för att det svenska samhället skall utvecklas är att vi har en stark exportindustri. Det gäller också om exportindustrin ägs på ett annat sätt än i dag. Det gäller även om besluten där fattats mera demokratiskt än de gör i dag. Kommunisterna törs inte ta ställning i denna fråga utan sade i finansplanedebatten och upprepar i dag att industriinvesteringarna inte skall prioriteras. I stället skall konsumtionen prioriteras. Frågan är då: På vilka sektorer i landet är kommunisterna långsiktigt beredda att acceptera en vikande sysselsättning? Det går inte, menar jag, att koppla loss frågan om industriinvesteringarna i dag från den framtida sysselsättningen. Att såsom kommunisterna gör hänvisa till att det inte går att stimulera industrin utan att samtidigt stimulera konsumtionen, eftersom det annars inte finns något köpunderlag, som man säger, är en orimlig ståndpunkt om motivet för industristimulansen just är att det gäller en industristimulans för export. Kommunisternas alternativ är, som sagt, i och för sig ett traditionellt folkpartistiskt — borgerligt, om man så vill — alternativ. Man tar inte ställning. Man vill få alla fördelar men vill inte ta några kostnader för förslaget. Jag betraktar det inte såsom ett realistiskt förslag. Däremot betraktar jag motion 1208 såsom ett realistiskt förslag för att på ett konstruktivt sätt se till att förbättringarna av industriinvesteringarna sker i demokratiska former, där de anställda får möjlighet att utöva inflytande, inte minst på arbetsmiljöns utformning. Det är särskilt viktigt, menar jag, att detta sker nu, ty en utredning om arbetsmiljölagen är tillsatt och en remissbehandling av insynspropositionen pågår. Den försöksverksamhet som i dag bedrivs kring de företagsdemokratiska frågorna är bra men är begränsad. Jag tror att arbetsmiljöutredningen för att kunna bedriva ett ordentligt arbete behöver väsentligt större underlag av försöksverksamhet på arbetsmiljöns område än som kan ges av de hittills startade experimenten i företagsdemokrati. Jag vill med den motiveringen, alltså att ge ytterligare underlag för bedömningen av företagsdemokratifrågorna och arbetsmiljöfrågorna genom en ökad försöksverksamhet och experimentverksamhet på detta område, yrka bifall till motion 1208.

Herr talman! Orsaken till den proposition som vi här behandlar är väl känd. Vi hade ju en diskussion om den ekonomiska politiken i förra veckan, där vi behandlade även detta problem. Därför finner jag det inte nödvändigt att gå in på någon närmare motivering för propositionen. Jag vill närmast beröra motionen av herr Hellström m.fl. vari yrkas att investeringsavdraget skall bli beroende av ett samråd mellan fackföreningsrepresentanter och respektive företagare som vill utnyttja detta avdrag för investeringar. Det är ju ett mycket intressant uppslag, och utskottet har inte tagit någon principiell ståndpunkt till det. Personligen finner jag det givetvis angeläget att man kan få en ökad demokrati på arbetsplatsen. Jag håller helt med herr Hellström även när det gäller angelägenheten av att lösa miljöfrågorna på arbetsplatsen. Utskottet anser det emellertid inte vara praktisk politik att försöka lösa den frågan i det här sammanhanget. Det är ju bara ett litet avsnitt av de investeringar som görs inom näringslivet; det gäller ett investeringsavdrag på 10 procent på inventarier och maskiner.

Vi anser att detta är en akut fråga, som alla vet, med hänsyn till den utrikesekonomiska balansen, då man inte kan lösa problemet i det sammanhanget och det inte kan vara riktigt att man bara gör det på detta lilla avsnitt. Det är väl egentligen den motivering som utskottet har när man i nte har velat vara med om att bifalla motionen. Därtill kommer — jag vill understryka det — att vi här har ett akut behov av satsning på dessa investeringar, en satsning som bör ske snabbt och i så stor skala som möjligt inom de sektorer där vi vill att det skall satsas. Vi tror inte att man genom att ställa kravet att investeringarna, när man anser att de är så angelägna, skulle bli beroende av om man kan lösa nog så angelägna miljöfrågor i samband med det här, skulle nå det syfte som avses. Jag vill understryka — och jag tror herr Hellström också hade den uppfattningen — att departementschefen menar att man ändå i samband med detta vill tro att företagarna skall visa ett större intresse än hittills för arbetsmiljön. Det är något som hela finansplanen andas och de åtgärder som där föreslås, att man förutsätter att företagarna i framtiden samtidigt också skall få större intresse för arbetsmiljön och satsa på den. Men, herr talman, det avgörande för utskottets ställningstagande är att det pågår utredningar i dessa ting och en försöksverksamhet, som också motionärerna har pekat på. Samarbetsutredningen, som vi kallar insynsutredningen, har avlämnat sitt betänkande ”Företag och samhälle”. Detta remissbehandlas nu. Utredningen skulle utreda formerna för förbättrad information och vidgat samarbete mellan företag och samhälle. Arbetsmiljöutredningen har i uppdrag att företa en allmän översyn av arbetsskyddslagstiftningen. Den skall ägna stor uppmärksamhet åt de anställdas möjligheter att öva inflytande på utformningen av arbetsmiljön.

Det är detta som sker här. Utskottet menar att man bör avvakta resultatet av dessa utredningar och denna försöksverksamhet innan man är beredd att ta ställning till motionsyrkandena. Beträffande motionen om differentiering av avdraget kan sägas att ingen inom utskottet yrkat bifall till den, men det finns ett särskilt yttrande. Det förvånar mig bara att vad man säger i det yttrandet inte framfördes inom utskottet, men det finns ingen anledning att debattera det nu, Här hade bevillningsutskottet en principiell ståndpunkt att man inte skall lösa lokaliseringspolitiska frågor via skattepolitiken utan att det bör ske på annat sätt. Den principen vidhåller utskottet. Men, herr talman, kanske jag kan få säga litet om herr Berndtson och kommunisterna, Det är som herr Hellström sade, att de är fullkomligt negativa och har ingenting positivt att komma med. Jag tillåter mig att återge vad man diskuterade på Sparbanksföreningens konferens, som jag fann mycket intressant. Det finns, sade man, fyra vägar att få balans i utrikestransaktionerna, s4m det ju här är fråga om. Den första vägen är vad som föreslås här: en utbyggnad av industriinvesteringarna för att öka exporten och stärka hemmaindustrins konkurrensförmåga. Det är uppenbart att det tar tid innan verkningarna gör sig gällande och får ogynnsamma fördelningseffekter. Det bortser vi inte ifrån. Den andra möjligheten är en devalvering, sade man, en nedskrivning av den svenska kronan. Resultatet då skulle bli att arbetarna och de lågavlönade drabbades värst; importvarorna skulle bli dyrare, och det vore ännu sämre ur fördelningssynpunkt än en investeringssatsning. Den tredje vägen är en deflation: man stryper helt enkelt kraftigt den inhemska efterfrågan så att det blir balans i byteshandeln med resultat att det uppstår arbetslöshet och dåligt utnyttjande av produktionsapparaten. Nr 39 Det blir långsam tillväxt, reformpolitiken drabbas med stora sociala vådor Onsdagen den som följd. Det är också en väg som vi inte vill beträda. 10 mars 1971 Den fjärde vägen vore att överge frihandelspolitiken. Det finner vi Förordningom också omöjligt. Inget land kan i dag göra så utan att andra länder vidtar = särskilt investeringsmotåtgärder på samma sätt, vilket skulle drabba vårt land med dess avdrag vid taxering dominerande export ganska hårt. Det är troligt att det skulle få i gång — fll statlig inkomsthjulen inom textil-, konfektionsoch skoindustrin, men det skulle ske — skatt till ett högt pris, och åter skulle de svaga grupperna i samhället drabbas, trots att regionalpolitiken självklart bleve lättare att utöva. Alltså leder inte, herr talman, alla vägar till Rom. Tvärtom!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

Herr talman! Jag begärde närmast ordet med anledning av vad herr Brandt sade beträffande det särskilda yttrande som finns fogat till skatteutskottets betänkande. Det är inte så som herr Brandt sade att vi i utskottet inte talade om detta, men jag anmälde i skatteutskottet att jag ville få komma med ett särskilt yttrande just på denna punkt i anslutning till motionen 1210, i vilken yrkats om åtgärder inom stödområdet, där man skulle få särskilda avskrivningsmöjligheter. Vi menade nog i utskottet att propositionens förslag gällde en åtgärd i konjunkturpolitiskt syfte. Därför var kanske inte i dag möjligheterna till finnandes att använda förslaget i propositionen till det ändamålet. Vi menar också att det är ett intressant uppslag som man kanske bör pröva i lokaliseringspolitikssyfte att vidta sådana åtgärder inom stödområdena. Av denna anledning har vi fogat detta särskilda yttrande till utskottets betänkande, och det anmäldes i utskottet, herr Brandt.

Herr talman! Jag finner nog herr Hellströms sätt att behandla vpk:s linje vara icke helt sakligt. Den linje våra företrädare framförde i förra veckans finansdebatt, diskuterade just frågan om bytesbalansen. Där framfördes att vi självklart inte i och för sig är ointresserade av att man tar upp frågan om bytesbalansen, men vi menade att man har överskattat de aktuella och akuta svårigheterna och att de inte kan lösas med generella favörer till storföretagen för att förmå dem att öka sina investeringar. När herr Hellström också tar upp frågan om arbetsmiljö och företagsdemokrati, har jag för min del svårt att förstå att denna extra favör för företagen skulle ha en avgörande betydelse och innebära något avgörande steg på den vägen. Det behövs säkert betydligt större åtgärder för att lösa de frågorna, Till det får vi väl tillfälle återkomma, bl.a. vid 49 Även utskottets talesman vill göra gällande att vpk bara negativt säger nej. Men vi kan inte heller utan vidare säga ja till ett förslag som vi inte finner motiverat. I sammanfattningen av propositionens huvudsakliga innehåll — i de till fyra rader begränsade meningarna — sägs klart ut att syftet är att stimulera företagen att investera i maskiner och andra inventarier. Men det sägs ingenting om någon styrning till för samhället nödvändiga områden. Därför har vi i vår motion dragit slutsatsen att bakom förslaget uppenbarligen ligger tanken, att profitgivande verksam het och ökning av bruttonationalprodukten är bra och skall uppmuntras oavsett verkningarna i övrigt och oavsett vilken typ av varor och s.k. service som prackas på konsumenterna. Jag vill också påpeka att i den preliminära nationalbudgeten förutses en uppgång av bruttoinvesteringarna i maskiner m.m. inom hela näringslivet med 7,5 procent under 1971 mot 5 procent under 1970. Det finns därför inte ens formell täckning för det uttalade behovet av särskilda åtgärder för att stimulera investeringarna. Jag menar nog också att man inte kan diskutera dessa favörer till de privata företagen med mindre än att man även tar med vinstutvecklingen i bilden. Den har som bekant varit ganska gynnsam under senare år. Varje jämförelse mellan vinstutvecklingen och de anställdas löneutveckling markerar de ökande klyftorna i samhället. Jag tror också att man i hela detta resonemang måste ta med ytterligare områden, bl.a. den pågående kapitalflykten ur vårt land. Det är ganska naturligt att allt fler ställer sig frågan: Skall inte snart det myckna talet om jämlikhet också följas av handling?

Herr talman! Herr Berndtson i Linköping menar att det bara är en skillnad i konjunkturbedömningen. Bytesbalansproblemet var inte så svårt, och därför behöver man inte stimulera industriinvesteringarna. Nå, det är inte bara det som sägs i kommunisternas finansplanedebatt. I protokollet säger man också att om industrin verkligen investerar, så får den svårigheter att göra dessa investeringar bärande, om inte konsumtionen tillåts växa. Det är ju här som man går som katten kring het gröt. Investeringarna, som föreslås bli prioriterade i årets finansplan, föreslås bli det just för att stimulera exporten. Då är väl hemmakonsumtionen inte av så stor betydelse. Men för att ett ögonblick återgå till herr Berndtsons konjunkturbedömning så kan man tämligen klart säga att de skatteförslag och de ekonomisk-politiska förslag som vänsterpartiet kommunisterna har lagt under det sista året är klart och kraftigt inflationsdrivande. Med vänsterpartiet kommunisternas politik hade alltså bytesbalansproblemet varit väsentligt svårare än det är i dag. När jag alltså efterlyste alternativ från vänsterpartiet kommunisternas sida har jag fortfarande inte fått något sådant alternativ från herr Berndtson. Men var och en som läser vänsterpartiet kommunisternas skatteförslag kan därur utläsa att deras alternativ innebär ännu sämre bytesbalans, alltså ännu starkare behov av att prioritera industrin, såvida vi inte vill acceptera att på lång sikt få sysselsättningssvårigheter. Nr 39 Det går inte att bara ta fördelarna av alla förslag och aldrig se till Onsdagen den kostnaderna. Det är en traditionell folkpartiargumentation, och det är 10 mars 1971 betecknande att kommunisterna här uppträder som ett andra folkparti.

Det är heller inget ovanligt att man förfar på det sättet. I bostadslånekungörelserna anger man villkor om hur de som får bostadslån skall bete sig och vad de skall göra. Det täcker då inte allting, men det är en teknik som används i dylika sammanhang. Jag menar fortfarande att det är väsentligt att arbetsmiljöutredningen får en ordentlig bas för sitt arbete och får en ordentlig försöksverksamhet bakom sig att ta ställning utifrån. Då är det naturligt att när samhället ger en stimulans direkt till företagen med samhällets pengar också se till att de beslut som fattas ute i företagen om fördelningen av dessa pengar sker i mera demokratiska former än i dag. Då är det min tro att med den kunskap som de som jobbar på verkstadsgolvet har om arbetsmiljöfrågorna så kommer såväl företagsdemokratin att tillgodoses bättre än i dag som arbetsmiljön att förbättras.

Herr talman! Får jag fråga herr Berndtson i Linköping om han inte är medveten om att det är svårigheter i handelsbalansen och bytesbalansen. Medger herr Berndtson att det är ett problem för svensk ekonomi, att här finns inte några svårigheter för avsättning trots att vi har ganska höga kostnader inom svensk industri? När man läser boksluten så finner man att företagen har god avsättning men att exporten hindras på grund av för låg kapacitet. Hur skall man då eliminera denna för låga kapacitet — kan herr Berndtson ge mig och kammaren någon upplysning om det — på annat sätt än genom att bygga ut produktionsapparaten om den är för låg? Om exportindustrin inte kan exportera mera på grund av att dess kapacitet inte räcker till och om hemmamarknadsindustrin inte kan konkurrera med utlandet därför att den inte är tillräckligt rationell, vad har då herr Berndtson och kommunisterna för alternativ och förslag för att klara detta problem? Har kommunisterna något annat alternativ för att stärka produktionsapparaten och möjliggöra för oss att klara bytesbalansen på ett hyggligare sätt? Det är uppenbart att det här erfordras åtgärder. Det är alla utom kommunisterna på det klara med. Varenda en som är något så när insatt i ekonomiska realiteter inser att det erfordras snabba åtgärder just i detta avseende. Av alla de förslag som har framförts för att nå snabbast möjliga resultat har man stannat vid ett investeringsavdrag på 10 procent. Både herr Hellström och jag har frågat, om kommunisterna har något annat alternativ, men det får vi inget besked om. Till herr Hellström vill jag bara säga vad jag tidigare underströk, 51 nämligen att vi anser att denna fråga på detta lilla avsnitt är så brådskande och angelägen att man inte kan göra den beroende av huruvida man inom den eller den industrin skall kunna lösa den eller den miljöfrågan. Jag tror att det skulle bromsa våra möjligheter och att vi inte skulle uppnå det resultat, som vi i denna situation anser vara synnerligen angeläget. Den bedömningen bör ske i ett större sammanhang. Herr talman! Jag vidhåller mitt tidigare framställda yrkande.
Herr talman! Det är ju ett enhälligt utskottsbetänkande i denna fråga. Jag står antecknad för ett särskilt yttrande, som inte innehåller något annat än en passus där vi säger att man kan tänka sig att dessa avskrivningsregler kan användas även i lokaliseringspolitiskt syfte men att den frågan inte kan tas upp i detta sammanhang. Vad som föranledde mig att begära ordet var närmast herr Hellströms högst besynnerliga inlägg. Jag skall inte gå in på herr Hellströms motion, som är avstyrkt av ett enhälligt utskott. Herr Hellström har inte ens fått sina egna partikamrater att stödja de synpunkter han framfört i motionen. Jag vill i stället ta upp hans angrepp på folkpartiet. Han gifter ihop folkpartiet och kommunisterna och säger att kommunisterna är lika oansvariga som folkpartiet när det gäller att ha täckning för kostnaderna för de krav på förbättringar inom olika områden av samhället som vi för fram i våra motioner. Jag vill påpeka för herr Hellström att han måste vara ovanligt dåligt underrättad. Om herr Hellström hade följt med i debatten och hade studerat folkpartiets olika förslag med avseende på budgetavvägning, skulle han ha funnit att vi i samtliga fall visat ansvar och inte har försvagat budgeten. Vi har haft inkomsttäckning för de utgiftsökningar som vi har föreslagit. I detta fall finns det ingen anledning, som herr Hellström gör här, att försöka smutskasta folkpartiet och att säga att vi är oansvariga. Jag tycker att herr Hellström skulle akta sig mycket noga för att gifta ihop folkpartiet med kommunisterna, Ett giftermål ligger närmare till hands mellan socialdemokraterna och kommunisterna — åtminstone pågår tydligen ett frieri dem emellan — än mellan kommunisterna och något annat parti.

Herr talman! Jag utgår ifrån att vi inte skall ha en ny finansdebatt av samma omfattning som den vi hade förra onsdagen. När nu herrar Brandt och Hellström efterlyser vad kommunisterna vill på det ena och det andra området, så vill jag fatta mig kort: Herrarna får väl fortsätta den tydligen påbörjade läsningen av protokollen från förra veckans debatt och sätta sig närmare in i de kommunistiska förslagen. Där upptogs flera frågeställningar både i fråga om den felaktiga ekonomiska politiken som förts och beträffande följder av vad som föreslagits i finansplanen. Det är väl alldeles uppenbart att bytesbalansens problem inte kan lösas med okontrollerade favörer vid investeringar av varje slag, likgiltigt för vilket syfte och likgiltigt vilket slag av investeringar det än handlar om. Låt mig till sist säga till herr Hellström att vem som än är överens med folkpartiet så är det i varje fall inte vänsterpartiet kommunisterna. Det framgick också vid förra veckans finansdebatt, och jag vill erinra om finansutskottets eget uttalande: ”Enligt utskottets uppfattning råder i stort sett principiell enighet när det gäller de allmänna målen för den ekonomiska politiken i vårt land. Det man har olika meningar om är avvägningar på marginalen och framför allt vilka medel som skall användas för att nå de uppställda målen.” Det var inte mitt parti som skrev sig samman med folkpartiet och övriga borgerliga partier, utan det var herr Hellströms parti.
Herr talman! Herr Berndtson sade att vi borde ha läst protokollet från förra onsdagen i stället för att ta en principdebatt i dag. Herr Berndtson är väl lika medveten som jag om att de ärenden vi i dag diskuterar var uppsatta att debatteras i sammanhang med finansplanen förra onsdagen men att man av tidsskäl sköt upp behandlingen av bl.a. det här ärendet. Eftersom detta ärende hör direkt ihop med finansplanen och var avsett att diskuteras samma dag som den, är det inte så konstigt att man måste återkomma till de principiella synpunkterna på ekonomin, som också de här förslagen rör.

På alla de områden där vi nu upplever svårigheter hade besvärligheterna blivit förvärrade, om de förslag hade antagits som folkpartiet liksom andra oppositionspartier framlade under år 1970. De hade fått effekt även i dag.
Herr talman! Det är närmast genant för mig att vara tvungen att tala om för herr Hellström att vi hade balans i vårt budgetförslag 1970 och 1969 — herr Hellström kan gå tillbaka flera år. För de utgifter vi föreslog hade vi föreslagit motsvarande besparingar eller inkomstförstärkningar. Skall man föra en meningsfylld debatt, herr Hellström, måste man hålla sig till fakta.

Herr talman! Allmänflyget skulle i vårt land kunna gå en mycket gynnsam och för landet positiv utveckling till mötes om det behandlades mindre rigoröst är om görs i dag. Allmänflyget skulle kunna ha stor betydelse för lok veringspolitik och för kommunikationer av olika slag om man lättade på de hämmande bestämmelser som i dag håller allmänflyget tillbaka. Jag har i några olika motioner försökt göra mig till talesman för en generösare behandling av allmänflyget här i landet, och den motion som skatteutskottet behandlar i sitt betänkande nr 12 är motionen nr 590 av herr Brundin och mig. I den syftar vi till att få riksdagens gillande av att de tullbestämmelser som för närvarande hindrar allmänflygets rörelser över gränserna skulle kunna lättas. Tidigare har bevillningsutskottet förklarat sig förstå våra synpunkter och gilla att allmänflyget får en mindre krånglig behandling i detta avseende, och skatteutskottet i den nya riksdagen har uttalat sig på samma sätt. Likväl händer ingenting, och anledningen till det är att man fruktar att allmänflyget behändigt skulle kunna användas bl.a. för narkotikasmuggling. Jag kan försäkra riksdagen att smuggling vid allmänflyg är mycket mer tillkrånglat och besvärligt än man föreställer sig. Det är synnerligen svårt att ta sig in över landets gränser och att landa på okontrollerad plats. Det finns betydligt enklare sätt att ta sig in olaga i landet med varor än via allmänflyget. Det är egentligen fruktan för att underlätta smuggling som gör att skatteutskottet håller igen; en sådan fruktan är ganska ogrundad när det gäller allmänflyget. Jag vill för riksdagen understryka att Nordiska rådet redan 1963 rekommenderade regeringarna att undersöka möjligheten att lätta gränsformaliteterna i allmänhet i den internordiska flygtrafiken. Det är just vad motionen egentligen syftar till: att man åtminstone inom det nordiska området skulle kunna få sådana lättnader att flygplansrörelser inom detsamma skulle kunna ske utan några som helst tillkrånglade formaliteter. Jag har med detta korta anförande velat fästa riksdagens uppmärksamhet på detta faktum och kommer nästa år tillbaka med motionen med ett annat yrkande, nämligen att Nordiska rådet på nytt får behandla frågan för vidarebefordran till de nordiska regeringarna. I avvaktan på det har jag, herr talman, inget yrkande i dagens ärende.

Herr talman! Rökningen i riksdagshuset är inte bara en hälsofråga och trivselfråga för oss som arbetar här. En rökfri arbetsmiljö i riksdagen skulle kunna tjäna som exempel och argument för dem som på andra arbetsplatser vill verka för rätten till frisk luft. Det var i den förhoppningen vi väckte den motion som nu behandlats. Om vi hade betraktat det som en helt intern riksdagsfråga hade vi naturligtvis kunnat vända oss direkt till förvaltningsstyrelsen, Utskottet instämmer med oss i denna bedömning — det är det viktigaste och det mest glädjande som sägs i betänkandet. Jag ber att få citera: ”Utskottet delar motionärernas uppfattning att en kraftig begränsning av rökningen i riksdagshuset skulle få en god verkan för opinionsbildningen mot rökning på andra arbetsplatser. Från hälsooch trivselsynpunkt är en sådan begränsning givetvis av stor betydelse.” Det är glädjande att kunna konstatera att motionen redan innan den har behandlats har fått en sådan effekt. I många kommuner har man tagit liknande initiativ för en rökfri miljö, och även på andra arbetsplatser. Den här motionen har fått ett starkare gensvar från allmänheten än vad åtminstone jag har varit bortskämd med när det gäller tidigare riksdagsinitiativ, och det har varit enbart positiva reaktioner som har nått mig. Jag vill understryka att även från dem som själva är rökare och som har låtit höra av sig har det varit positiva reaktioner. Det bör väl också påpekas att åtskilliga av dem som har skrivit under den här motionen själva är rökare. De uttalanden som har gjorts från alla partier om värdet av en bättre arbetsmiljö, är ju en god utgångspunkt för behandling av den här frågan. Det är därför onödigt att nu ta upp tid med att närmare utveckla rökningens skadeverkningar. Det har ju konstaterats att också den s.k. passiva medrökningen är hälsovådlig, alldeles bortsett från trivselsynpunkterna. Man börjar i vårt samhälle bli alltmer ense om att luftförorening bör undvikas i en modern arbetsmiljö, och utskottet bekänner sig också till den principen, när man säger att motionens syfte att begränsa rökningen är angeläget. Över huvud taget är det en slående skillnad mellan behandlingen av årets motion och behandlingen av liknande motioner förra året av bl.a. herr Nilsson i Agnäs. Då var det fråga om ett rent avstyrkande och en tämligen liknöjd attityd från det utskott som behandlade saken. Nu instämmer konstitutionsutskottet, som i år har fått ärendet, med motionens syfte och slutar med att säga att förvaltningsstyrelsen skall följa frågan och vidta lämpliga åtgärder, jag understryker orden vidta åtgärder. Utskottet påpekar att en begränsning av rökningen redan har skett, framför allt i utskotten. Ja, det är positivt. Jag vill bara peka på en risk: just nu är intresset stort. Nu visar rökarna mer hänsyn än tidigare. Men om läget förblir oklart när det gäller var rökning är tillåten och var den inte är det, finns det stor risk att rökandet så småningom börjar tillta igen, när intresset för den här miljöfrågan har mattats i den allmänna diskussionen. Därför är det angeläget med åtgärder, som utskottet säger, i form av vissa klara regler. Av de många tidningskommentarer som har förekommit i den här frågan ber jag bara att kort få citera en ur TCO-tidningen, som gäller just sammanträden och liknande verksamhet: ”Ett generellt rökförbud skulle lösa många trivselproblem. Men man skapar samtidigt nya. Det är säkert inte lätt för en inbiten rökare att hålla upp en timme eller mer. Därför bör ett eventuellt förbud vara kopplat med kravet på pauser. Under dessa kan rökarna dra sig ut i angränsande lokaler och få sitt nikotinbehov mättat. De kan se fram mot en stund fylld av njutningens sötma — om det nu finns någon sådan i tobaken. Ett viktigt problem på vägen mot mindre rökiga sammanträden är, vem som skall ta upp frågan om rökförbud. Man kan riskera den goda kamratandan, och kanske bli ansedd som glädjedödare. Bäst vore att under en tid framöver införa en obligatorisk punkt i alla dagordningar. Efter välkomsthälsningen bör frågan om hur man skall ha det med mötesatmosfären komma upp.” Så långt TCO-tidningen. Självfallet hade vi motionärer gärna sett att utskottet helt hade tillstyrkt vår motion. Det hade varit värdefullt om riksdagen hade anslutit sig till principen att huvudregeln skall vara frisk luft, medan rökning bara får ske på därför avsedda platser. Nu får man i stället försöka göra det bästa möjliga av den motsatta linjen — att det skall anges i varje särskilt fall när rökning inte är tillåten. Utskottets betänkande — och dess bestämda uppdrag till förvaltningsstyrelsen — är ett gott stöd för en utveckling i rätt riktning. Tillämpningen i detalj bör självfallet inte beslutas av kammaren utan av förvaltningsstyrelsen. Det har också vi motionärer förutsatt. Men låt mig ändå kort få ange några principer, som enligt min mening bör vara vägledande. För det första: Sammanträden bör vara rökfria. Låt mig som argument för den ståndpunkten — om det behövs några sådana — citera vad hälsovårdsnämnden i Hagfors vars ordförande är ledamot av denna kammare och undertecknare av motionen, har sagt på ett litet anslag som man distribuerar. Man säger: ”I en sammanträdeslokal bör luften vara ren och fri från föroreningar, så att ledamöterna kan fatta beslut med klar hjärna.” Man tillägger också: ”OBS! Det är även oartigt mot ickerökare att röka under ett sammanträde, Tag gärna en rökpaus under sammanträdets gång, så att rökarna får sin stimulans. Vädra under tiden sammanträdeslokalen.” Så långt hälsovårdsnämnden i Hagfors. För det andra: Även andra lokaler där man av någon anledning måste vistas för att fullgöra sina uppgifter bör vara rökfria. Jag tänker på TV-rum, telefonhytter, justeringsrum osv. För det tredje: I restaurangen bör finnas åtminstone något bord för oss som vill känna hur maten smakar och som inte vill att den skall smaka tobak. Herr talman! Jag hoppas att förvaltningsstyrelsen verkligen kommer att vidta åtgärder efter sådana här principer. Om så inte sker vågar jag försäkra att frågan inte kommer att glömmas bort av oss som har tagit årets motionsinitiativ. Vi kommer också att följa frågan uppmärksamt. Som ett litet praktiskt uppslag till förvaltningsstyrelsen vill jag gärna vidarebefordra det som jag fått från en av de många som har skrivit till mig — Arne Stråby på Kooperativa förbundets ergonomioch miljövårdslaboratorium. I en artikel i årets första nummer av KF:s personaltidning ”Vår tidning” lanserar han dragskåpet, som många av oss känner till från kemilaborationerna i skolan, som en lösning på detta miljövårdsproblem — världens minsta rökrum som jag här visar i bild på TV-skärmen. Han föreslår att riksdagshuset utrustas med sådana dragskåp. Han försäkrar också att det går mycket bra att kommunicera med den person som sitter i skåpet. Man kan naturligtvis också tänka sig att införa dragskåp med plats för två personer i den s.k. korridorpolitikens intresse. Jag skall be att samtidigt få göra reklam för den lilla rockslagsknapp som saluförs av Kiruna allmänna idrottsförening — föreningen är väl värd det stöd som en spridning av den här knappen kan ge. Det står alltså: ”Vi rök int” — ett bra tema som kan varieras på många sätt. Det här är ingen ny fråga, herr talman, I motionen åberopar vi Goethe. Det har påpekats för mig att även Jakob I av England var en klarsynt person när det gällde denna miljöfara. Hans kärnfulla kommentar är värd att återges även i den svenska riksdagen.

Jag ber att få instämma med hans majestät Jakob I.

Herr talman! Trots allt vad Gabriel Romanus har sagt kommer jag väl tyvärr att fortsätta att röka. Men jag har försökt låta bli, och det är därför jag vill tacka Gabriel Romanus för detta utomordentligt goda initiativ. Det är faktiskt mycket bra för oss rökare att vi får visa litet självdisciplin. På sammanträden förr drog man upp en cigarrett efter fem minuter, och sedan satt man och rökte mer eller mindre hela tiden, och så gick ett paket. S Det är ju synd om finansministern, men jag betalar betydligt mindre skatt på detta sätt — jag röker betydligt mindre. Jag tror att vi alla här i riksdagen, rökare och icke rökare, är mycket tacksamma för detta initiativ. Det var därför jag skrev på motionen, och jag är glad att man får en bättre atmosfär och att rökningen avtar. Men som sagt finansministern kanske tycker mindre bra om det.